Herr talman! Det var en del som klargjordes i utrikesministerns senaste anförande, dels om medlemskapet beträffande den här försvarsunionen, dels också ESKs betydelse -- som utrikesministern framhåller -- och den centrala plats ESK kan inta i den här processen. Det är bra att dessa markeringar har gjorts. När det gäller medlemskapet är människor i utrikesministerns nära kretsar nu ute och kacklar om att ett svenskt medlemskap kan bli aktuellt redan till våren nästa år. Som bekant har ju Björn Rosengren varit ute och tutat och trumpetat om detta. Därför är det bra att utrikesministern har givit besked på den punkten. Därigenom har dessa människor satts litet på plats. Jag skall inte gnöla över att utrikesministern inte svarade konkret på alla mina frågor. Men det förhållandet utrikesministern förbigick min kritik mot det här med odemokratiska strukturen i EG tolkar jag som att han i stort sett instämmer i min beskrivning av det odemokratiska förfaringssättet inom det nuvarande EG. Låt mig ta upp ett exempel på den odemokratiska strukturen. EG-kommissionen representerar alltså byråkratin i EG, och den bestämmer mycket suveränt utan något större parlamentariskt inflytande. Denna kommission fattar sina beslut med enkel majoritet. Vid oenighet blir det automatiskt en andra röstomgång där minoriteten då måste underordna sig majoriteten. Det är bara den andra röstomgången som tas till protokollet, vilket dessutom är hemligt. Människorna i resp. EG-länder kan inte kontrollera och får inte veta hur deras representanter i kommissionen har röstat. För mig påminner detta förfarande om den beslutsprocess som gällde i gamla tiders stalinistiska kommunistpartiers politbyrå. EG tillämpar ungefär samma system. Det må så vara att det -- som Jan-Erik Wikström säger -- pågår en debatt bland EG-parlamentariker om att de skall ha mer makt och inflytande. Det är möjligt att det så småningom blir så, men trots detta kvarstår ett problem. I vårt land är i dag människor otillfredsställda och tycker att de befinner sig för långt ifrån beslutsfattarna i denna kammare. Hur skall då Jan Erik Wikström och liberalerna kunna försvara att man flyttar beslutsfattarna ännu längre bort från människorna i det här landet?

Herr talman! Den här debatten har varit mindre hetsig än en del tidigare Europadebatter. Icke desto mindre har den en del intressanta besked. För det första är det uppenbart att kulmen på EG hysterin är passerad, vilket märks framför allt i socialdemokratiska och centerpartistiska inlägg. Från flaggningar för medlemskap 1993 går nu utrikesministern ut och pläderar för att vi inte skall aktualisera den frågan. Från en del oklarheter på centerstämman har centern kommit tillbaka till sitt sunda, nyktra vaktslående kring svensk neutralitet och svenskt självbestämmande. Kulmen är passerad. De bistra fakta om vad EG handlar om håller äntligen på att hinna i fatt debatten. För det andra har ingen påstått att miljöpartiet består av isolationister, bakåtsträvare, sörgårdsmänniskor eller inskränkta flagghissare. Det är mycket intressant och bra. Äntligen står det klart att Europadebatten inte handlar om om vi skall samarbeta med Europa -- för det vill vi alla -- utan om hur det skall gå till. Det är en stor framgång, inte bara för miljöpartiet utan för hela den svenska Europadebatten. Nu kan vi helt och hållet debattera det som saken gäller, nämligen vilka former det nödvändiga Europasamarbetet skall ha. Det var de positiva beskeden i denna debatt, och de är ganska värdefulla. Tyvärr fanns det också negativa besked. Jag frågade framför allt om folkomröstning. Jag har fått två någorlunda klara och positiva besked. Det är kanske vid sidan av spelreglerna, men jag kan inte låta bli att rapportera att Pär Granstedt under hand har rapporterat att också centern är anhängare till folkomröstning. Det innebär att det återstår två partier som är de två stora partierna, de två makthavarpartierna, de två gråa partierna, de två ledande kärnkraftspartierna, de två ledande tillväxtpartierna. Det återstår alltså två partier som inte har givit några som helst besked. Jag tar gärna emot underhandsbesked och skall i sådana fall snarast se till att de blir offentliga. I avvaktan på klara underhandsbesked föreligger risken att dessa två partier -- socialdemokraterna och moderaterna -- som förfogar över en majoritet av den styrkan att de tillsammans kan kringgå grundlagens intentioner och trumfa igenom ett EG medlemskap utan folkomröstning, också har den avsikten. Jag hoppas att det efter denna debatt mycket snart kommer klara besked om motsatsen. I annat fall vore detta ett nederlag för svensk demokrati.

Detta är en debatt inför vilken överenskommelse mellan partierna har träffats om debattregler och debattider. Därmed är denna del av debatten om Europafrågan avslutad.

Herr talman! Europa står i focus för debatten i Sverige. Det är naturligt med tanke på den snabba och på det hela taget positiva utveckling som vi fått uppleva de senaste åren. Det samarbete inom Västeuropa som vi nu förhandlar om rör stora och viktiga samhällsområden utöver det handelspolitiska. I grunden handlar det om sysselsättningen och den sociala välfärden. Också våra snabbt ökande kontakter med reformländerna i Central och Östeuropa rör naturligtvis mycket mer än traditionella utrikes och handelsfrågor. Våra handelspolitiska ansträngningar är emellertid inte ensidigt inriktade på Europa. För regeringen är och förblir det ett fundamentalt mål att stärka det internationella frihandelssamarbetet, bl.a. via GATT. I Uruguayrundan, som skall avslutas i december, arbetar Sverige mycket aktivt för att bidra till ett positivt resultat. Vi lägger stor vikt vid att utveckla våra bilaterala handelsförbindelser även med länder utanför Under riksdagens sommaruppehåll har de formella förhandlingarna mellan EFTA-länderna och EG om ett EES-avtal inletts. Jag har lagt stor vikt vid att informera relevanta riksdagsorgan, liksom också kammaren i dess helhet, om de samtal och diskussioner som har förts i EFTA/EG-kretsen. Den ambitionen kommer jag att hålla fast vid. Därför skall jag ägna denna inledning inte åt polemik, utan åt att redogöra för vad som hänt i EES-förhandlingarna sedan i juni, då det förra riksmötet avslutades. Förhandlingarna, som syftar till att upprätta ett brett upplagt europeiskt samarbetsområde, EES, har fått en god start. Under den svenska ordförandeskapsperioden i EFTA -- det första halvåret i år -- kom båda sidor överens om arbetets uppläggning och grundsyften. De formella förhandlingarna kunde också inledas planenligt, och under riksdagens sommaruppehåll har inte mindre än tre möten hållits på chefsförhandlarnivå. Målet är att EFTA-länderna skall kunna delta på lika villkor i EGs inre marknad. Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer skall uppnås samtidigt inom hela den västeuropeiska marknaden från den 1 januari 1993. Därutöver skall samarbetet stärkas påtagligt inom en rad viktiga samhällsområden såsom utbildning, forskning, miljövård, konsumentskydd och sociala aspekter. Ett EES-avtal kommer att ha relevanta delar av EGs befintliga regelverk som grund -- det som i Bryssel kallas ''acquis communautaire''. Redan i dag uppfyller Sverige och andra EFTA-länder i mycket hög grad de krav EG-reglerna ställer. Ändå är det ett massivt lagstiftningsarbete som vi står inför under de närmaste två åren. Sverige och övriga EFTA-länder vill slå vakt om väsentliga intressen när det gäller skydd för hälsa, miljö och säkerhet. Detta gäller t.ex. våra livsmedelsnormer, hanteringen av vissa kemikalier och farliga ämnen, bilavgasreglerna, maskinsäkerheten samt skyddet mot farliga leksaker. På flera av dessa punkter ser EG för närvarande över sitt eget regelverk och förbereder en rad skärpningar. Det kommer att underlätta tillkomsten av gemensamma regler på en hög skyddsnivå senare under 90-talet. Under förhandlingarna har EG-kommissionen gjort klart att man inte kommer att kräva att EFTA länderna sänker sina miljö och säkerhetsnormer. Detta är ett glädjande genombrott. Vad förhandlingarna nu gäller är hur detta skall förenas med målet om en fri varumarknad utan tekniska handelshinder. Ett annat problem av särskilt intresse för Sverige och EFTA-länderna är etableringsreglerna och förvärvslagstiftningen. Vår lagstiftning är här mer restriktiv än den som gäller inom EG. I den näringspolitiska proposition har regeringen förutskickat en liberalisering av förvärvslagstiftningen. Den närmare inriktningen får emellertid anstå tills EG/EFTA För svensk del är även skattekontrollen vid kapitalrörelser över gränserna ett område där någon form av särlösning kan visa sig nödvändig. Övriga EFTA-länder har för egen del också andra problem. Det gäller t.ex. personers rörlighet, transportfrågorna, konkurrensreglerna m.m. Inte oväntat hävdar EG-kommissionen att EFTAs problemlista är lång och måste minskas betydligt. EGs medlemsländer har lyckats komma fram till gemensamma regler. De menar att det bör också EFTA-kretsen kunna göra. Jag har en viss förståelse för detta synsätt. Den inre marknaden är en helhet, där rättigheter och skyldigheter skall vara rättvist balanserade. EGs regelverk är en av de två huvudfrågorna i förhandlingarna. Den andra är att få till stånd gemensamma institutioner och samarbetsprocedurer. På det institutionella området gäller det att förena två mål. Å ena sidan EGs krav på att inte hämmas i sin beslutsautonomi, dvs. att kunna gå vidare i integrationsarbetet utan att tappa tempo. Å andra sida EFTAs krav på ett medinflytande som svarar mot avtalets omfattande bredd. Jag tror att det med politisk vilja och uppfinningsrikedom skall gå att förena dessa båda mål. Det finns redan en rad förslag på bordet. Grundidén är att parterna redan från första början skall kunna delta aktivt i de nya beslutens framväxt. Ett sådant nära samråd mellan EGs och EFTAs beslutsprocesser bör i slutändan leda till att gemensamma EES-regler kan utvecklas. Viktigt i sammanhanget är att båda sidor redan är överens om att också skapa ett gemensamt ministerorgan. EG och EFTA-ländernas Europaansvariga ministrar skall mötas en eller två gånger om året för att ge EES-samarbetet politisk styrning. När det gäller de legala frågorna går tankarna i riktning mot något slags gemensam EES-domstol. Formerna är under diskussion. För EFTA är det naturligtvis politiskt viktigt att det blir en domstol som tolkar avtalets tillämpning.

Promemorian har överlämnats speciellt till ledamöterna i konstitutionsutskottet, i utrikesutskottet och i riksdagens EFTA-delegation. Den har också sänts ut på remiss. Den preliminära slutsatsen är att EES-avtalet -- i den form vi för närvarande kan skönja det -- inte förutsätter någon grundlagsändring. Inom EFTA träffas ministrarna den 22--23 oktober för att gå igenom förhandlingsläget. Vi skall då ge våra förhandlare de politiska impulser och instruktioner som behövs. Vi hoppas att EG rådet -- som sammanträder precis samtidigt -- skall göra detsamma. Därefter följer nya förhandlingsrundor under november med siktet inställt på ett politiskt genombrott i huvudfrågorna under december. Sammanhållningen i EFTA är fortsatt god. På svensk sida lade vi ner stora ansträngningar på att hålla ihop gruppen under vårt ordförandeskap. Göteborgsmötet blev därmed en odelad framgång. Schweiz, som den 1 juli efterträdde Sverige som ordförandeland i EFTA, har fortsatt på den vägen. Vi har i dag besök i Stockholm av handels och ekonominister Delamurax, som är ordförande i EFTAs ministerråd. Vi kommer att diskutera förutsättningarna att driva vidare EFTAs förhandlingsmål. Det är inte fråga om någon urvattnad minsta gemensamma nämnare, utan om förhandlingspositioner med hög ambitionsnivå. Förhandlingsbilden är emellertid inte helt utan orosmoln. EG står för närvarande inför en rad svåra avgöranden, som i hög grad tar regeringarnas och kommissionens uppmärksamhet i anspråk. Det gäller de två författningskonferenserna, slutförhandlingarna i Uruguayrundan i GATT, samarbetet med öststaterna och det forna Östtysklands EG-integration. Därtill kommer Ett annat problem är att det på sina håll finns en oro för att EES-konstruktionen riskerar att bli alltför komplicerad. Andra vill avvakta författningskonferensens resultat och då satsa på en eventuell EG-utvidgning. Trots sitt tidspressade schema har EG beslutat att ge EES-förhandlingarna fortsatt prioritet. Jag tror att kommissionens koncept -- som det formulerades av vicepresidenten Andriessen i ett uppmärksammat tal i Harvard i våras -- har vunnit allmän uppslutning. Där tog Andriessen fasta på de omfattande ekonomiska och sociala värden som står att vinna redan i det korta perspektivet. Ett EES-avtal gagnar också EG. På kort och medellång sikt finns inga alternativ. Och skulle på längre sikt ett medlemskap aktualiseras, ja då föreligger stora fördelar genom att det gemensamma regelverket redan är klart. Händelseutvecklingen i öst har också bidragit till att stärka möjligheterna till ett snabbt EES-avtal. Övertygelsen växer om att det kan underlätta en nyordning av det europeiska samarbetsmönstret, och främja en alleuropeisk integration. Sammantaget innebär detta att vi har goda möjligheter att nå de mål riksdagen har ställt upp för Sveriges deltagande i Europaintegrationen. Herr talman! Regeringen har klara perspektiv och visioner för det framtida Europasamarbetet. De har redovisats tidigare i dag. Vår kanske viktigaste uppgift är att bidra till en ny säkerhetsordning, som säkerställer freden och samarbetet i hela vår världsdel. Kan vi nå det målet är det av oerhörd betydelse för alla Europas folk. Samtidigt öppnar det nya möjligheter för vår egen del. Men debatten kan inte reduceras till att slagordsmässigt vara ''för'' eller ''emot'' Europa, ''för'' eller ''emot'' ett utvecklat samarbete. På den nivån blir visionerna till luftballonger som svävar bort i det blå, utan kontakt med verkligheten. Någon måste också ta tag i det konkreta vardagsarbetet -- ta till vara de möjligheter som finns här och nu. Handelspolitiskt är vi mitt inne i en intensiv och händelserik höst. Det vore bra om debatten i dag kunde handla också om det som måste avgöras de närmaste månaderna.

Herr talman! Den debatt som har förts i dag omöjliggör egentligen för en talare att hålla sig till någon form av manuskript eller förberedda anföranden. Jag kommer därför att försöka täcka det handelspolitiska mönstret, men även passa på att kommentera rättsfrågorna från den föregående debattomgången. Jag uppfattar med tacksamhet att statsrådet Anita Gradins informationsnivå är mycket hög när det gäller EES-arbetet. Det är vi glada för, och det tror jag att vi alla har nytta av i den demokratiska process som pågår i riksdagen. Men jag vill gärna peka på ett antal omständigheter som har inträffat efter det att vi i de fyra stora partierna i två riksdagsbeslut har enats om en gemensam politik såvitt gäller den västeuropeiska integrationen. Den första omständigheten av betydelse är naturligtvis den, att Jacques Delors den 17 januari 1989 utifrån sin utgångspunkt fann otillfredsställelse i den framgångsmote som gällde i kontakterna till följd av Luxemburgdeklarationen och i sitt tal yttrade ord som skulle utgöra särskilda markeringar riktade mot EFTA-nationerna. Därtill har kommit att hela den europeiska kartan har ritats om och, framför allt, att den världsbild som rådde då också har förändrats. Enligt min mening är detta, att Europas roll i världen fortlöpande förändras, en omständighet som det är väsentligt att peka på. Av världens krav på politisk och ekonomisk balans följer ett allt större behov av ett aktivt, sammanhållet och balanserat Europa. Det kravet har stegrats, och det har naturligtvis ökat betydelsen av att Europas politiska och ekonomiska integration genomförs med sådan kraft att den kommer att omfatta hela Europa. Vi lägger inte på något sätt i Delors uttalande ett misstänkliggörande av EES-arbetet. Det är en utomordentligt värdefull skola. Vi lär oss att förstå EGs tankar, vi lär oss att inse de svårigheter som finns i EGs beslutsmekanism. Vi moderater står lojalt bakom vårt deltagande i 1988 och 1989 års riksdagsbeslut i denna fråga. Men vi ser, på de grunder jag nyss redovisade, ett starkt behov av att förändra vår svenska Europapolitik till ett mer engagerat deltagande i uppbyggandet av den världspolitiska kraft som världen så väl behöver -- ett starkt, sammanhållet Europa, byggt på gemenskap. Det förefaller mig som om socialdemokraterna i samklang med centerpartiet föreställer sig att det finns två sorters Europafrågor: en säkerhetspolitisk Europafråga och en ekonomisk integrationsfråga. Det är naturligtvis inte sant. Jag tillåter mig att erinra mina meddebattörer om att historien är en bra lärofader när det gäller politiska skeenden, politisk utveckling och politiska ståndpunktstaganden. Jag vill peka på tre centrala politiska händelser som borde vara direkt avgörande för att såga av de farhågor som Pär Granstedt kanske är den främste talesmannen för. För att återknyta till min föreställning om den dubbla Europabilden vill jag emellertid gärna hänvisa till både regeringsförklaringen och utrikesministerns anförande här i dag. Det är en vacklan från den ena Europasynen till den andra, när det egentligen är en gemensam syn. Historien ger oss alltså tre omständigheter, som jag här vill peka på. Den första omständigheten är Pompejus uttalande en gång i tiden: Navigare necesse est, vivere non est necesse -- eller, om man vill vara mera rytmisk: vivere non est. Vad Pompejus menade med det var inte någon Höga visan till seglingskonsten, utan mer just att inför Roms behov av livsmedelsförsörjning påpeka att handel, samvaro och gemenskap med andra folk t.o.m. är viktigare är faran för livet. Han talade i detta anförande till sjömän som inför stormens dån vacklade i sin övertygelse. Det fanns en organisation som tog denna devis till sin långt senare, nämligen Hansan. På 1200-talet och 1300-talet växte det kring Östersjön fram en handelsgemenskap, som innebar en stor, utvecklande faktor, en trygghetsfaktor, en välfärdsutvecklande faktor, en ekonomisk tillväxtfaktor i vår del av världen. Hansan antog denna devis som sin och accepterade och insåg att det var i handel, i gemenskap och i ekonomisk integration som fredsarbetet låg. Det var på den vägen man kunde nå fram. Sist i denna kedja av händelser som kan ge vägledning vill jag peka på en av de politiska överenskommelser som jag beundrar mest, nämligen Bretton Woods-avtalet 1943.

Detta är också precis den väg som EG nu har tagit in på. Man vill bilda en politisk union, man vill bilda en monetär union, och man har förklarat sig skola avse bilda en inre marknad. Man går samma väg som alla dessa historiska erfarenheter visar oss, på väg mot en världsdel i fred. Det finns alltså inte två europeiska utvecklingar, det finns en -- en väg för integration och gemenskap. Gemenskap är nyckelordet, inte misstänksamhet, inte miljöpartiets isolationism, inte miljöpartiets splittrade Europabild, utan en sammanhållen, gemensam Europabild -- det är vad vi moderater vill se. Vi säger därför redan nu ja till medlemskap i Europa. Vi skall också se till att det blir en valfråga i nästa valrörelse. Om Per Gahrton hade varit här skulle han få veta att detta är vårt svar på frågan om folkomröstning. Om den representativa demokratin ger ett underlag för ett entydigt och klart EG-beslut efter nästa val, då behövs ingen folkomröstning. Då har vi moderater sett till att Sveriges folk i nästa valrörelse får ta ståndpunkt i Europafrågan, och då behövs ingen folkomröstning. Jag vill gärna tillägga att moderat politik alltid har stött folkomröstningsinstitutets användning. Det är alltså inte på något sätt ett ståndpunktstagande emot användningen av folkomröstning såsom en politisk beslutsmekanism eller såsom ett rådgivande institut. Jag vill till slut påpeka att konjunkturinstitutet i den konjunkturinstitutsrapport som vi fick i går uppvisar skrämmande siffror om utvecklingen av världshandeln 1991. Man konstaterar bl.a. -- det kanske man kan påpeka i anslutning till de förklenande kommentarerna angående restaurangägarnas demonstrationsinsats häromdagen -- att importen av turisttjänster, dvs. vårt utflöde på handelsbalanssidan, för Sveriges del innebär en förödande försvagning 1991.

Sist men inte minst: Låt oss inte glömma bort att alla de åtaganden denna riksdag har gjort mot den svenska befolkningen om en stark miljöpolitik, om trygghet och välfärd samt om värdesäkra pensioner bygger på tillväxt i vår ekonomi. Det är naturligtvis nödvändigt att då driva en politik som så långt som möjligt säkerställer tillväxten. Jag menar att det egentligen inte finns någon bättre tillväxtstärkande politik än den som går ut på att nu förklara att vi skall delta i Europa, att vi skall ansluta vår marknad till de 330 miljoner som bor inom EGs marknadsgränser. Genom att delta i Europas integration kan vi säkra tillväxten i vår ekonomi, i motsats till det som det gröna partiet eftersträvar, nämligen nolltillväxt.

Herr talman! Händelseutvecklingen i Europa de senaste månaderna är fantastisk. Det ena historiska ögonblicket avlöser det andra i en rasande fart. Man verkligen känner historiens vingslag. Men samtidigt som utvecklingen går raskt framåt, tycker man sig stundtals förflyttad 45 år tillbaka i tiden. För 45 år sedan stod ett sönderbombat Europa i nöd, med brist på mat, kläder, bostäder och de flesta förnödenheter. Sargade människor led och bad om hjälp. Den s.k. Marshallplanen från USA sattes in, och Västeuropa kunde börja återuppbyggas ekonomiskt och materiellt. I dag, när täckelset fallit av det kommunistiska monumentet i Östeuropa, blottas -- inte sönderbombade städer -- men ekonomiskt och miljömässigt sönderbombade länder och folk. I dag står dessa länder och ber om hjälp -- ja, man ber bokstavligt talat om en ny Marshallplan. Jag återkommer längre fram till det handelsutbyte som nu är så viktigt för Östeuropa. Det marknadsekonomiska systemet är -- det visar alla jämförelser -- grunden för välståndsutvecklingen i västländerna, men också den ekonomiska integrationen i Västeuropa har spelat en viktig roll. Nöden i efterkrigstidens Europa har ersatts av ett välstånd som få ens vågade drömma om för 45 år sedan. För Sverige är det nu viktigt att inte tappa fart i närmandet till EG. Från folkpartiets sida har vi helhjärtat ställt upp på de förhandlingar inom EFTAs ram som Sverige deltar i, för att genom ett EES-avtal få del av ett europeiskt ekonomiskt samarbete. Men detta är inte nog! Det förtjänar att om och om igen framhålla vikten av att vi blir delaktiga i de fyra friheterna och att vi även på andra sätt får medverka i ett fördjupat samarbete med EG. Vi i folkpartiet har inte bara stött regeringen i Europafrågan -- vi har oavbrutet försökt driva på regeringen, som vi tycker förhåller sig alltför avvaktande beträffande medlemskap i EG. Det är inte länge sedan statsministern, och andra statsråd, ansåg att medlemskap knappast var att tänka på och att om så var låg det mycket långt fram i tiden. Glädjande nog tycks under det senaste året en omsvängning ha skett inom regeringen. Statsministerns uttalande på den socialdemokratiska kongressen, får väl tolkas så, att han nu t.o.m.tycker att ett medlemskap vore bra för Sverige. Men fortfarande hör man inget statsråd uttala sig för medlemskap i EG, utan att samtidigt lägga in några förbehåll. Det är klart att också vi skall hävda våra intressen, såväl som EG-länderna gör i sina förhandlingar, men det vore av värde att i klarhet uttrycka en vilja -- en vilja att vara med i gemenskapen, att säga ja till Europa. Det är de signaler som Sverige behöver ge. Herr talman! Det finns de som framställer EG som ett hot mot vår välfärd. Vi har inte undgått att höra flagranta exempel på direkt skrämselpropaganda just från den här talarstolen för en stund sedan. EG-motståndarna brukar ta upp särskilt konsumentpolitiken och miljön. Därför tänker jag uppehålla mig en stund vid just konsumentpolitiken. Vissa EG-länder har inte samma typ av konsumentlagstiftning som Sverige. Detta antas automatiskt leda till att den är sämre och att den svenska marknaden kommer att översvämmas av farliga och dåliga produkter ju närmare EG vi kommer. Vi i folkpartiet tror att det är precis tvärtom. Ingen enskild åtgärd skulle gynna de svenska konsumenterna mer än ett svenskt medlemskap i Hur kommer då den enskilda människan här hemma i Sverige att märka någon förbättring om vi blir med i EG? Det skulle märkas på många sätt, men några av de mest direkta och synbara tecknen för konsumenten är större mångfald, ökat utbud och pressade priser. Livsmedelspriserna har exempelvis varit föremål för diskussion i vårt land under den gångna sommaren. Matpriserna har stigit betydligt snabbare än andra priser i Sverige. Under 80-talet blev maten 16 % dyrare än andra varor och tjänster här hemma. I EG-länderna var däremot prishöjningen under samma tid något mindre på mat än på andra varor. Eftersom jag gör prisjämförelsen mot andra varor, går det inte att bortförklara den med att Sverige har högre moms. Och skillnaden mot EG går heller inte att hänföra till att ersättningen åt bönderna skulle varit mycket större i Sverige än i EG. Hela det redovisade förädlingsvärdet i jordbruket är omkring 15 miljarder kronor, medan prisskillnaden gentemot EG är nästan 25 miljarder kronor. Det skulle alltså inte räcka till en utjämning ens om de svenska jordbrukarna jobbade helt gratis. Det finns naturligtvis ett antal faktorer som spelar in beträffande de nuvarande svenska livsmedelspriserna kontra EGs. Men konkurrens och frihandel har alltid visat sin stora positiva betydelse för i synnerhet små länder som Sverige. Det är därför mycket oroande att det nu kärvar hårt i GATT-förhandlingarnas slutskede. Inte minst inom livsmedelspolitiken hade det varit önskvärt med mera långtgående avtal innebärande ökad frihandel. Jag är övertygad om att det svenska jordbruket klarar en konkurrens på lika villkor. En harmonisering av produktions och handelsvillkoren, kombinerat med öppnare gränser skulle välkomnas av både svenska bönder och konsumenter. På teko-området har folkpartiet under många år krävt borttagande av tullar och importbegränsningar. Textil och konfektion är varor som bl.a. de östeuropeiska länderna kan sälja och är ett viktigt bidrag till deras ekonomiska utveckling och omdaning. Vi gläder oss åt att socialdemokraterna nu är på samma linje, och vi hoppas naturligtvis att riksdagsbeslutet om borttagandet av kvoterna fullföljs. Därmed är jag tillbaka till Östeuropa. Utvecklingen i östländerna tror jag sker effektivast genom insatser på två sätt: dels genom ett utökat handelsutbyte, dels genom att svenska företag med större djärvhet ger sig in med etableringar, investeringar och produktion i Polen, Ungern, Tjeckoslovakien liksom i de baltiska staterna. Såväl varuproduktion som tjänsteproduktion är viktig -- inte minst utbildning. Vi tror att skapandet av handelskamrar och handelskontor i öststaterna är ett effektivt sätt att stimulera handel och etableringar. Vi behöver centraler där uppgiften består i att upprätta kanaler och knyta kontakter. Därför vill vi uppmana regeringen att verka för upprättandet av handelskamrar i dessa länder. Däremot bör vi vara försiktiga med överbeskydd av svenska företag. Det vore fel att lyfta av risktagandet och ansvaret, liksom det givetvis vore fel att försöka styra och leda företagets avvägningar. Det är folkpartiets förhoppning att omdaningen i öststaterna skall leda till förbättrad standard och högre livskvalitet för dessa prövade folk, samt därmed bidra till en stabilare säkerhetspolitisk situation i Europa.

Herr talman! Dagens handelspolitiska debatt förs i ljuset av förhandlingarna om ett EES-avtal och Uruguayrundan inom GATT. Två förhandlingar som har stor betydelse för Sverige. Integrationsprocessen i Västeuropa och den nya öppenheten, ekonomiska nyorienteringen och demokratiseringen i Östeuropa gör 1990-talet till Europas årtionde. Och när Arja Saijonmaa sjunger ''Jag vill leva i Europa!'' uttrycker hon en stark vilja som säkert får instämmanden från många i vårt land. Vi tillhör Europa. Europa är vår hemmaplan och vår främsta exportmarknad. Här känner vi samhörighet -- ekonomiskt, kulturellt och socialt. Det är i det nya Europa som vi skall skapa vår gemensamma framtid. Därför säger centern ja till hela Europa. Drygt 70 % av den svenska utrikeshandeln går till länderna inom EFTA och EG. Därför är det naturligt att samarbetet med dessa länder intensifieras. Genom ett EES-avtal blir vi delaktiga i EGs inre marknad. Vi får tillgång till samarbetsprojekt inom forskning, utbildning, miljö och småföretagsutveckling. Men, och det är viktigt att komma ihåg, samtidigt måste vi öppna dörrarna till Öst och Centraleuropa. Ett närmande till EG får inte låsa Sveriges handlingsfrihet eller begränsa antalet handelspartners. Vi måste även framgent kunna vidta olika åtgärder inom t.ex. miljöområdet utan att det kan ifrågasättas av EG. Vår ambition måste vara att slå vakt om höga miljökrav. Vi skall inte tvingas pruta på våra egna miljöambitioner. I förhandlingarna med EG har vi också mycket att ge. Det gäller den sociala dimensionen -- det har också påtalats tidigare i den här debatten. Vår ambition måste vara att dra med oss EG-länderna i ökade satsningar t.ex. inom arbetslivet och på miljöområdet. Hittills har debatten om våra relationer till EG mest handlat om industrins och näringslivets villkor. Det är för begränsat, tycker jag. Ett EES-avtal förvandlar inte heller Sverige till en randstat, som en del anser. Vi blir med i byggandet av det nya europeiska huset. Det är faktiskt dags att vidga synfältet. Europadebatten måste också handla om kulturellt utbyte. Vi kan utveckla den europeiska kulturen, låta den lappländska samekulturen möta den grekiska Zorbadansen, låta den spanska flamencon blandas med Dalarnas folkdanslag, osv. Vi måste skapa ett Europa där vi får likartade regler för examina, så att sjuksköterskan, läraren, ingenjören, verkstadsteknikern kan arbeta var helst hon eller han vill i det nya Europa. En gemensam arbetsmarknad måste skapas. Våra ungdomar måste få möjlighet att studera var de vill i Europa. Småföretagen måste få utvecklingsmöjligheter och kunna nå nya marknader. Angelägna forsknings och utvecklingsprogram kan vi också genomföra. Det primära är nu att lotsa fram ett EES-avtal som träder i kraft samtidigt som EGs inre marknad står klar, dvs. vid årsskiftet 1992/1993. EES-avtalet kan då visa om vi nått tillräckligt långt. En del ser ett EES-avtal som ett inre väntrum eller en förtida inträdesbiljett till medlemskap i EG. Men de bör komma ihåg att EG står inför stora förändringar. Som tidigare har påtalats i den här debatten är det två regeringskonferenser som kommer att bli avgörande för EGs vägval. I dag vet ingen vart dessa konferenser leder, inte ens EG länderna själva. Om de leder till en politisk union med gemensam försvars och säkerhetspolitik och valutaunion med gemensam valuta och centralbank, innebär det ett långtgående ekonomisk-politiskt samarbete. I praktiken skulle det kraftigt begränsa ländernas möjligheter att föra en självständig ekonomisk politik. Därför finns det inte anledning att nu ta ställning till svenskt medlemskap i EG. I söndags kunde vi höra att en av Anita Gradins närmaste rådgivare, Björn Rosengren, som är ledamot av regeringens EG-råd, trodde på en svensk medlemsansökan redan våren 1991. Jag vill fråga Anita Gradin: Vilken information har Björn Rosengren fått som vi i riksdagen och EFTA delegationen saknar? Delar Anita Gradin sin rådgivare Rosengrens uppfattning om tidpunkten för en medlemsskapsansökan? Till skillnad från EFTA-länderna, som talar med en röst, hörs i dag en kör av röster från EG. Thatcher säger en sak, Kohl en annan, Delors en tredje. Vi måste snart ställa frågan: Vad vill egentligen EG? Och vad menar våra närmaste grannar i söder? Paul Schlüter och Uffe Ellemann-Jensen har vid olika tillfällen talat om att Sverige bör bli medlem i EG. Vad är motivet? Är det av välvilja de uttalat sig så, eller känner sig de herrarna så ensamma att de behöver hjälp från det större Sverige för att hävda sig i EG? Om EG väljer att bredda sitt samarbete till att omfatta fler länder i stället för att enbart fördjupa det för de nuvarande tolv länderna, om avspänningen i Europa fortsätter och om en alleuropeisk säkerhetsordning skapas -- då är förutsättningarna för ett medlemskap för det neutrala Sverige inom räckhåll. En svensk ansökan om medlemskap kan då bli aktuell redan under nästa mandatperiod. Men låt oss ta ett steg i sänder -- först slutföra EES-förhandlingarna, låta avtalet träda i kraft och se vad EG själv vill. Herr talman! Den svenska handelspolitiken bör i ökad utsträckning inriktas på att stärka Norden som hemmamarknad genom att avlägsna handelshinder mellan de nordiska länderna. Det skulle ge Norden en förstärkt position i arbetet med en öppnare handel i Europa. Omvälvningarna i Europa måste också leda till att svensk handelspolitik mer inriktas på att främja handeln med de nya, fria staterna i öst. För de svenska företagen finns en i stort sett obegränsad marknad i öst. Därför bör de visa större intresse för handel och samarbete med denna del av Europa. Jag kan instämma i Pär Granstedts anförande tidigare, där han efterlyste större aktiviteter från regeringens sida för att stödja och främja handeln med öst. Centern har i många sammanhang tidigare påtalat behovet av miljöinvesteringar och reningsanläggningar i flera av öststaterna. Inom svensk industri finns ett stort kunnande, som kommer väl till pass, på detta område. Den s.k. Uruguay-rundan inom GATT går i höst in på sitt slutvarv. Ett misslyckande i GATT gör att det finns stor risk för att tre handelsblock uppstår i världshandeln: Japan, USA och EG. Sverige skulle i en sådan situation ha små förutsättningar att hävda sig gentemot dessa block. Andra som skulle förlora är u-länderna. En framgång i GATT förhandlingarna är ett viktigt svenskt intresse. I GATT-förhandlingarna måste Sverige också medverka för att införa miljömål och miljöklausuler. Produkter som tillverkas under förhållanden som från miljösynpunkt eller av sociala skäl inte är acceptabla skall inte komma ut på den internationella marknaden. Sverige bör också som nation införa regler som stoppar import av varor som har tillverkats på ett i Sverige förbjudet sätt. Likväl bör vi naturligtvis inte medverka till export av produkter eller teknologier som är miljöstörande, t.ex. I skuggan av de mer välbevakade förhandlingarna om jordbrukssubventioner inom GATT pågår ett mer obemärkt spel om de s.k. immaterialrättsliga frågorna, TRIPs. USA har hävdat att avsaknaden av patenträtt inom ett visst område skall betraktas som ett handelshinder och därför regleras i GATT. Om USA får sin vilja igenom kommer i de nya GATT reglerna alla inskränkningar i patentsystemet att förbjudas. Vi tvingas då att acceptera patent på mänskliga vävnader, djur, växter och mikroorganismer utan att vi över huvud taget har diskuterat det här hemma. Häromdagen fick jag se en inbjudan från GATT. Om man betalade 2 800 kr. fick man ''en unik chans för svenska företag och andra intresserade att informera sig om -- och faktiskt påverka -- slutförhandlingarna om TRIP, som nu går in i sista ronden''. Jag har inte vare sig tid eller lust att gå på Industriförbundets seminarium för att få veta den svenska inställningen i den här viktiga frågan. Jag vill höra det nu i dag av Anita Gradin: Vilken inställning har Sverige redovisat i GATT? Är avsaknaden av patent på liv ett handelshinder för Sverige?

Herr talman! Det är bra att vi i dag kan ha en debatt om handelspolitik på temat Sverige och Europa som verkligen har förutsättningar att göra rubriken rättvisa. Tidigare Europadebatter har aldrig blivit några riktiga Europadebatter. De har varit alltför fixerade vid EG-problematiken och därmed i praktiken bara kommit att omfatta 12 av Europas 34 stater, eller i bästa fall handlat bara om Jag vill för ordningens skull påminna om att vänsterpartiet under en följd av år med mycket liten framgång har försökt att bredda debatten till att omfatta hela Europa. Det har vi gjort genom att kräva att den svenska handeln skulle breddas och inriktas på alla Europas länder. Det har då från övriga partier funnits mycket litet intresse för en sådan breddning. Tvärtom har man i praktiken aktivt motarbetat en sådan breddning genom att tillåta att Sverige medverkat i handelsbojkott av de östeuropeiska länderna. Jag tänker då i första hand på teknikembargot, som fortfarande tillämpas mot vissa östeuropeiska länder och mot u-länder och som ännu i dag är ett hinder för de östeuropeiska ländernas utveckling. I dag är situationen lyckligtvis en helt annan. Östeuropa har det skapats helt nya förutsättningar för en handel som omfattar hela Europa, och därmed också för en bredare debatt här. Nu är alla intresserade av att främja utbytet med Östeuropa. Mitt intryck är emellertid att man åtminstone från borgerligt håll främst är intresserad av Östeuropa som marknad och som marknadsekonomiskt fullskalexperiment. Det är alldeles uppenbart att extrema marknadsekonomiska idéer har stark attraktionskraft i Central och Östeuropa. Oavsett detta är det viktigt att Sverige målmedvetet och energiskt engagerar sig för att utveckla handeln med f.d. statshandelsländerna i Öst och Centraleuropa. Det är viktigt för vår egen del för att göra vår handel mindre beroende av de västliga industriländerna. Det är givetvis viktigt att Sverige också utvecklar en solidarisk handel med u-länder utanför Europa. Men det är också viktigt för utvecklingen i Öst och Centraleuropa. Sverge har ''varor'' som är attraktiva på denna nya marknad. Behoven och förutsättningarna är givetvis olika i olika länder, men det finns tydliga gemensamma drag, som hänger samman med att de nu störtade regimerna var relativt lika och med att länderna var underordnade och starkt beroende av Sovjetunionen. De gemensamma dragen är att de gamla regimerna har lämnat efter sig ekonomier i olika grad av kristillstånd. Man har lämnat efter sig en nerkörd, omodern industri till stora delar förödd natur. Man har också lämnat efter sig ett arv som är väl så tungt att bära och som kommer att vara och är ett problem när det gäller att utveckla relationerna till dessa länder. I stort sett alla intressorganisationer av typ fackliga organisationer, konsumentorganisationer m.fl. är djupt komprometterade genom sitt samröre med den gamla regimen. Det gäller också många av de existerande partierna. Är de inte komprometterade är de svaga genom att alla former av kollektiva intresseyttringar är starkt misstänkliggjorda och upplevs som ett minne av det förgånga. Det betyder sammanfattningsvis att man knappast under överskådlig framtid kan bygga ett handelsutbyte på en ''fri'' handel mellan jämbördiga parter. Handeln måste vara solidarisk och närmast jämställas med u-landshandel. Det måste vara en kombination av handel och bistånd. Sverige har varor och kunskaper som är viktiga på den nya marknaden. Vi har varor på områden som är intressanta mot den bakgrund som jag har skisserat. Svenskt kunnande och teknik på miljö och energiområdet är en viktig resurs. Svenska erfarenheter av omstrukturering och modernisering av branscher som skogsindustri, papper, stål och gruvindustri kan vara av stort värde. Det är på samma sätt med delar av svensk offentlig sektor, t.ex. televerket, arbetsmarknadsverket. Jag är mycket väl medveten om att detta inte är något nytt och att det förekommer insatser på dessa områden, men jag vill ändå fråga Anita Gradin: Många svenska storföretag är redan på plats i Östoch Centraleuropa och förbereder affärer eller har redan genomfört affärer. De är i flera fall för sina affärer beroende av exportkreditgarantier. Jag vill ta upp två frågor i anslutning till detta: I samband med att riksdagen i våras antog nya regler för exportkreditgarantier krävde vi i vänsterpartiet att sådana garantier inte skulle utgå om man på goda grunder kan misstänka att exporten sker med syfte att kringgå begränsande svensk lagstiftning. Det kan inte uteslutas att sådana fall kan uppstå vid export till något östeuropeiskt land. Det kan gälla bioteknik, läkemedelsproduktion, och det kan gälla export av nyckelfärdiga anläggningar som inte uppfyller högt ställda miljökrav eller rimliga krav på arbetsmiljö. Den andra frågan är: Det finns återkommande uppgifter om att premierna på svenska exportkreditgarantier ligger högt i förhållande till vissa konkurrentländers villkor. Är handelsminstern beredd att garantera att svenska företag inte hamnar i underläge gentemot konkurrenter på grund av omotiverat höga garantipremier? Solidarisk handel med Öst och Centraleuropa måste också innebära att Sverige öppnar sina gränser på ett generöst sätt för de produkter som de länderna har att erbjuda. Det innebär bl.a. ökat tillträde för tekoprodukter och för jordbruks och livsmedelsprodukter. En generös inställning till sådan import får inte innebära att Sverige accepterar produkter som producerats på ett socialt oacceptabelt sätt eller att man avstår från miljökrav. Det är min övertygelse att detta är möjligt och att en sådan import inte behöver bli något egentligt hot mot svensk produktion på de berörda områdena. Det är också av särskilt svenskt intresse att utveckla Östersjöhandeln. Den domineras i dag eftertryckligt av handeln med Tyskland. Handel måste utvecklas med flera länder. Man har i diskussionen anknutit till Hansatraditionen. Det har Nic Grönvall gjort vältaligt i dag. Man kan också anknyta till talet om Östersjön som ''Fredens hav''. Verkliga förutsättningar för detta finns inom räckhåll. Utökad Östersjöhandel kan vara ett verksamt sätt att stärka de baltiska staterna i deras strävan efter självbestämmande. Svenska handelskontor i de baltiska huvudstäderna och i andra öst och centraleuropeiska huvudstäder är därför mycket angelägna. Utökad handel inom Östersjöområdet är dessutom ett verksamt sätt att främja lösningen av de gemensamma miljöproblem som vi har i området. Det kan dessutom vara ett sätt att balansera utvecklingen i södra Europa. Jag måste understryka att ett utvecklat och fritt handelsutbyte är värdefullt, men att det inte är av något överordnat värde. Det är när handeln sker jämbördigt, när den underordnas övergripande mål, som den blir verkligt värdefull! Sådana mål är hushållning med resurser, anpassning till vad naturen och miljön tål, sociala hänsynstaganden och jämn fördelning av välstånd. Handeln måste vara både fri och solidarisk! Vänsterpartiets synpunkter när det gäller EG är väl kända. Vi har fler förbehåll än vad riksdagsmajoriteten har för sitt närmande till EG. Det är givetvis ett stort framsteg om förhandlingarna med EG har givit vid handen att EFTA-länderna inte behöver sänka sina gränser eller förändra sina regler när det gäller hälsa, miljö och säkerhet. Det verkar som om de som sjunger EGs lov har glömt bort att EG också kännetecknas av massarbetslöshet och massfattigdom.

Herr talman! Det känns nästan högtidligt att stå här i dag när vi nu har fått en heldagsdebatt rubricerad Sverige och Europa. Under de två år miljöpartiet har funnits i riksdagen har vi gjort upprepade försök att få just Europa och EG-frågan på dagordningen. Det är väl inte så ofta som vi har lyckats. Debatten har varit bra och ibland klargörande. De flesta, har det visat sig, vill inte ha det EG som finns i dag, utan man vill ändra litet grand här och litet grand där. Det är egentligen det EG man själv drömmer om som man vill ha. Några har också blandat ihop Europa och EG. Vi i miljöpartiet säger ja till Europa, men det innebär inte att vi säger ja till EG. Nic Grönvall har blandat ihop dessa två saker. Dessutom kunde han inte låta bli att komma med den vanliga terminologin om miljöpartiet i talarstolen. Nic Grönvall ser rött när han ser grönt. Nic Grönvall tror att vi är emot allt som han företräder. Det kanske är så. Jag förstår inte hur Nic Grönvall kan klara av att heta Grönvall. Han kanske borde döpa om sig till Blåvall. Moderater och folkpartister vill att vi skall ha medlemskap i EG, och de har inte tyckt att det är så mycket att resonera om här i riksdagen, utan att tiden och industrilobbyisterna får göra sitt. Nu hörde vi att det skall bli en valfråga och det är väl bra så, men jag säger: ''Det är så dags då''. Det är inte så konstigt att frånvaron av debatt i riksdagen har tolkats som om regeringen och förhandlarna helst vill göra upp det här själva över folkets och de folkvaldas huvuden. T.o.m. EG-debattörer i vårt grannland reagerar och säger att avsaknaden av en bred svensk EG-debatt är farlig för hela Norden. EG är inte bara ett hot mot den nationella självständigheten, utan också mot full sysselsättning, aktiv miljöpolitik och generell välfärds och jämlikhetspolitik. Detta säger Kristen DN i förra veckan. Men självständighets och demokratifrågorna har socialdemokraterna inte velat diskutera så mycket, utan man har i huvudsak koncentrerat sig på neutralitetspolitiken. Men neutralitetspolitiken har i och med regeringsförklaringen förra veckan faktiskt också blivit litet svävande tycker jag, även om Sten Andersson gjorde vissa förbättringar här i dag. Man börjar undra var det politiska maktcentrumet i Sverige finns, och om regeringen alls tycker att det är här i riksdagen som debatten skall föras när vi skall ta viktiga beslut för framtiden. Nu görs politiken upp i andra kammare och i andra sammanträdesrum än i riksdagens och också vid ''round tables'' ute i Europa. Energipolitiken, skattepolitiken, TV-politiken och trafikpolitiken är bara några exempel på detta. Är det så EG-frågan också skall hanteras, Anita Gradin? Vi kan ha olika uppfattningar om EG och om den inre marknadens fördelar och nackdelar. Men vi borde vara överens om att ett absolut minimikrav i en demokrati är att alla fakta skall läggas på bordet när den gemensamma framtiden står inför ett avgörande beslut, hur obekväma de än må vara. Den bistra sanningen är alltid att föredra framför den söta lögnen! Är det av ren och skär omtanke som svenska folket skall invaggas i tron att vi kan plocka russinen ur EG-kakan utan att vi själva behöver täppa igen hålen efter russinen med något annat? En sådan omtanke hör inte hemma i en demokrati med självständiga och tänkande människor. Vi står nu inför den största samhällsomställningen någonsin i nutida historia, det har flera varit inne på. Ett systemskifte, folkhemsmodellen skall ersättas av något annat -- och rasande fort skall det gå. Redan om två år och tre månader skall enligt planerna inrättningen i EG-ledet vara klar. Även om inte avtalet träder i kraft före den 1 januari 1993 är tidtabellen i EES-förhandlingarna ännu mer optimistisk. ''Siktet är inställt på att slutföra förhandlingarna vid årsskiftet.'' Samma tidpunkt kom Anita Gradin och EG-kommissionens ansvarige för utrikesfrågor, vice president Frans Andriessen, fram till vid det årliga högnivåmötet den 10 september. Målsättningen är ett slutgiltigt avtal under första halvåret 1991. Det är om tre fyra månader det! Vad är det egentligen som håller på att hända så snabbt utan folkets deltagande? Vi måste ställa frågor som: Vad syftar integrationsprocessen egentligen till och vad syftar de fyra friheterna för pengar, tjänster, arbetskraft och varor till? Mitt svar blir: Att skapa ekonomisk tillväxt och en storskalig inre marknad och att producera varor där det är lönsamast, vilket innebär centralisering, sammanslagningar och storskalighet. Vilket Europa är det som skall förverkligas? Mitt svar blir: En politisk union och en ekonomisk och militär stormakt. Hur viktig är den nationella självständigheten? Mitt svar blir: Den är så viktig -- och det visar också vår grundlag -- att Sverige endast i begränsad omfattning kan överlämna beslutsrätten till en överstatlig organisation. Detta har vi haft problem med, och nu har det kommit en stor promemoria som DNs ledare i går kommenterade och där konstaterade man att frågan om behovet av grundlagsändring står obesvarad trots förhandlarnas expertskicklighet. Hur mycket av miljöhänsyn, välfärd och jämlikhet är vi villiga att köpslå om? Mitt svar blir: Inget alls. Men den frågan vill jag också att Anita Gradin skall svara på. Sverige slipper EG-regler. Det kunde vi läsa i en DN-rubrik den 21 september. Enligt denna artikel skulle Sverige liksom de andra EFTA-länderna slippa att anpassa sig ''nedåt'' till EGs regler för hälsa, säkerhet och miljö. Ja, det låter ju bra, men det är bara så att EGs principiella medgivande för enskilda länder att upprätthålla högre normer urholkas, såvitt jag kan förstå, av två inskränkningar. För det första så tillåts endast högre normer om de inte samtidigt utgör dolda handelshinder. Nyligen förbjöd EG-domstolen tyskarna att införa miljöavgifter för lastbilstrafik på motorvägarna. För det andra kan inte varor från EG-länderna stoppas, även om de är tillverkade efter lägre normer. Även om Sverige får tillstånd att behålla t.ex. asbestförbudet, måste vi tillåta import av asbestvaror från EG. Har verkligen EG gått med på något som inte redan gäller, Anita Gradin? Är inte detta bara en vad jag kallar ''taktisk bluffnyhet''? Sedan skulle jag vilja ta upp frågan om löften från förr. Den 26 januari 1989 lovade Anita Gradin här i riksdagen att regeringen ''inte skulle acceptera någon social nedrustning, försämrad miljö, minskat konsumentskydd, urholkad arbetsrätt, eftergifter på arbetsområdet eller försämrade arbetsvillkor'' som pris för EG-anpassningen. Gäller dessa löften fortfarande, Anita Gradin? Kan de upprepas ordagrant? När det sedan gäller probleminventering EES, den lista med femtiotvå problempunkter som till slut bara blev åtta. Hur kunde det vara så att borta från undantagslistan var för Sveriges del: kemikalier, bekämpningsmedel, kärnkraftssäkerhet, kollektiva försäkringar, socialförsäkringar och mycket annat. Hur gick det till, Anita Gradin? I ett informationsblad från UDs handelsavdelning sägs ''att eventuella undantag från EGs regelverk måste begränsas till ett mycket litet antal fall där fundamentala intressen kan åberopas. Det underströks att undantag måste vara tidsbegränsade.'' Vad är det då som menas med fundamentala intressen? Och en tidsbegränsning, hur lång kan den bli? Sammanfattningsvis är det två för Sverige viktiga frågor som jag faktiskt förväntar mig svar på. För det första: Finns det något undantag, någon regel, som är så viktig att vi inte släpper på den i förhandlingarna? Och för det andra: Om det visar sig att vi bara blir ett remissorgan utan inflytande, faller EES-avtalet då?
Herr talman! Den här handelspolitiska debatten blir av naturliga skäl mest en EG-debatt. Någon har sagt att EES-förhandlingarna syftar till ett ekonomiskt men inte till ett politiskt medlemskap i EG. Det ligger mycket i detta eftersom förhandlingarna främst är inriktade på att se till att EFTA-länderna kommer med i EGs inre marknad. Därmed skulle det svenska näringslivet slippa att diskrimineras på den för Sverige helt avgörande västeuropeiska marknaden. Västeuropa tar nu hela tre fjärdedelar av vår export. Om man samtidigt betänker att mer än hälften av Sveriges industriproduktion exporteras, inser de allra flesta varför EG-marknaden och Västeuropa är helt centrala för sysselsättningen och välståndet i vårt land. Vi skall utveckla samarbetet med Östeuropa. Det kommer dock att ta tid. Östeuropa kommer därför under lång tid framöver inte att utgöra något alternativ till Västeuropa. Det är en fråga om både -- och. Det finns anledning att slå fast det. Vi skall inte inbilla oss att vi kan genomföra snabba förändringar i vårt handelspolitiska mönster. För att återgå till EG-frågorna är det uppenbart att vi även på andra områden måste samarbeta nära med EG. Det gäller miljöpolitiken, forskning, utveckling, utbildning och i strävandena att skapa ett ''medborgarnas Europa'', som kännetecknas av fri rörlighet, kulturutbyte och samhörighet. För att sammanfatta den position som efterhand på många håll har mejslats fram när det gäller vår syn på EG och relationerna med EG, kan man säga att vi inte skyddar vårt välstånd och den fulla sysselsättningen genom att isolera oss. Det är tvärtom så att genom att våra företag har kunnat ha det ekonomiskt stora och starka Västeuropa snarare än Sverige som sin huvudmarknad, har vi kunnat bygga vårt välstånd till dess nuvarande höga nivå. Det är på den grunden som vi bygger våra resurser till vår sociala trygghet och mycket annat som vi tycker är viktigt. Jag tror inte att den svenska modellen kommer att kunna värnas genom en isolationistisk politik. Vi har i själva verket redan gjort vårt vägval. Sverige har satsat på öppna gränser, internationell arbetsfördelning och fri handel som grundläggande medel att åstadkomma välståndsutveckling. Företagen och kapitalet rör sig numera fritt över nationsgränser, även över den svenska nationsgränsen. Valutaregleringen är avskaffad, liksom de flesta inskränkningar som rör handeln. Där är vi nu. De frågor som numera allt oftare tränger sig på kan formuleras på litet olika sätt. Låt mig ge några exempel. Hur skall medborgarna och löntagarna kunna kontrollera de krafter som släpps loss genom den allt snabbare internationaliseringen? Hur upprätthåller vi en social kontroll över den internationella marknadsekonomin? Hur kontrolleras i medborgarnas och löntagarnas intresse de allt större och mäktigare multinationella företagen? Hur ser vi exempelvis till att kapitalägarna får bära sin del av skattebördan? Hur får man fram tvingande miljöregler som inte kan kringgås av skrupelfria företag genom etablering i ett annat västeuropeiskt land med lägre miljökrav? Alla dessa frågor är viktiga framtidsfrågor som för Sveriges del inte löses av de EES-förhandlingar som vi nu är inne på. Låt oss konstatera det. Ett svar på dessa frågor är att man inte kommer särskilt långt om varje land agerar var för sig. Om var och en går sin egen väg kommer det alltid att finnas andra länder i Västeuropa som försöker profitera på att bjuda under. Det ser vi nu mera alltfler exempel på. Slutsatsen blir därför att allteftersom internationalieringen fortskrider kommer nationalstaten som ett instrument för medborgarna att bli alltmer otillräcklig på allt fler områden. Nationalstaten kommer helt enkelt inte att räcka till för att fullt ut tillvarata medborgarnas intressen. Låt oss dra den slutsatsen. Den är helt uppenbar i dagens läge. De konservativa och nyliberala krafterna i Europa vill också ha det så. Nationalstaten kan gärna försvagas, men något annat som garanterar en social kontroll över den internationella marknadsekonomin bör inte komma i dess ställe. Det är inte för inte som det finns en spänning mellan Storbritanniens Margaret Thatcher och EG Jacques Delors i dessa frågor. För Thatcher räcker det med att marknaden släpps fri. Det är hennes och nyliberalernas Europavision. Delors och socialdemokratin inom EG ser däremot den inre marknaden bara som det första steget. Den måste enligt deras uppfattning kompletteras med en social dimension, med rättigheter för facket att kunna tillvarata medlemmarnas intressen effektivt och med samhällelig kontroll över kapitalet och de multinationella företagen. Det är därför inte alls säkert att EG blir den nyliberala bastion som moderaterna i Sverige tror att den skall bli. Man kan i stället säga att EG är som pastor Janssons berömda påse. Vad den blir beror på vad man fyller den med. Om man mäter styrkeförhållandena i det än så länge ganska maktlösa EG-parlamentet, finner man att socialdemokraterna är den överlägset största partigruppen där. Lägger man samman socialdemokraterna med övrig vänster och miljöpartister så är denna vänster faktiskt i majoritet. Möjligheter finns alltså för ett progressivt EG där sysselsättning, rättvis fördelning och en aktiv miljöpolitik blir allt viktigare. Därmed har jag, herr talman, inte tagit ställning för ett svenskt medlemskap i EG. Det avgör neutraliteten, och där har ännu inte alla brickor fallit på plats vare sig när det gäller säkerheten och avspänningen i Europa eller EGs eventuella ambitioner på det försvarspolitiska området. Jag har velat peka på att det finns ett antal långsiktiga frågor som nationalstaten inte kan lösa på egen hand, men som medborgarna kommer att kräva av oss att vi skall lösa i samverkan med andra nationer. Det viktigaste instrument som står till vårt förfogande i vår del av världen är faktiskt EG. Man hostar inte upp sådana här internationella samarbetsformer hur som helst, utan vi måste utgå ifrån existerande situation i Europa. Därför är EG intressant när det gäller att söka lösningen på dessa oundvikliga frågor. De blir således inte mindre allteftersom tiden går och internationaliseringen, som vi ser det, obönhörligen fortskrider. Herr talman! Vi borde också alla ha ett gemensamt inresse av att EES-förhandlingarna genomförs och att de leder till ett positivt resultat. Jag upprepar vad som ofta har sagts förr: Ett eventuellt medlemskap för Sverige och övriga EFTA-länder skulle få praktisk betydelse först under andra hälften av 90-talet. EES-avtalet skulle få betydelse för företagen och medborgarna i vårt land mer eller mindre omedelbart. Jag vill därför sluta med att säga följande till medlemsaktivisterna. Sitt nu still i EES-båten till dess att den har rotts i land. Det tjänar ingens intressen att den båten går i kvav.

Herr talman! Fru statsråd! Jag gläder mig åt att det finns två socialdemokratiska debattörer i den här debatten. Det ger nämligen det perspektiv på den socialdemokratiska politiken som man sällan riktigt tydligt ser när Anita Gradin uppträder alldeles ensam. Anita Gradin har vunnit vår uppskattning för sin villighet att informera och för sin syn på Europapolitiken. Men nu kommer Lennart Pettersson upp i debatten. Vi vet att Lennart Pettersson har en speciell syn, en storsvensk syn, på kapitalet och på kontrollbehovet av kapitalet. Han har i grunden en verkligt äkta socialdemokratisk hållning till dessa frågor. Han säger nu att vi måste ordna kontrollen. Han säger att vi skall ha kontrollen över människorna och över kapitalet och att vi kan ordna den om vi får en stark politisk makt. Och det har vi nu i EP, det europeiska parlamentet, som står under en vänsterkontroll. Här faller alltså litet av masken. Här ser vi nu igen socialdemokratin som tror sig kunna, åtminstone i Lennart Petterssons vision, få en bättre socialistisk kontroll över Europa om han får vara med i EG. Detta ger mig anledning att övergå till statsrådets synpunkter på att det nu är fel tid och att vi först måste slutföra EES-förhandlingarna. Hon säger att Bryssel inte vill nu. Men vi talar inte om Bryssels politik här i Sveriges riksdag. Vi talar om vår politiska vilja i Sveriges riksdag. Jag vill göra alldeles klart att när vi från moderat håll explicit förklarar vår politiska vilja så gör vi det utan att ta hänsyn till vad Bryssel talar om. Vi talar om vad vi vill. Jag skall tala om för statsrådet att när man besöker Europeiska parlamentet möter man en helt annan hållning än den som det s.k. Bryssel företräder. I det europeiska parlamentet önskar varenda ledamot att EES-förhandlingarna avbryts och att alla länder söker medlemskap, eftersom det egentligen är den enda verkningsfulla anknytningen. Till sist vill jag ägna en stund åt Inger Schörling. Det har här talats en del om demokrati och brister i svensk demokrati. Vi har också fått höra en Moskvaskolad kommunist stå och tala om sin glädje över att frigörelsen har kommit till Östeuropa. Det är väl ändå ett mycket högt betyg på svensk demokrati och möjligen ett lågt betyg på tilltron till hans budskap. Men det är ju ingen som bryr sig om det. Men Inger Schörling talade om en grön vision. När man läser i miljöpartiets motioner vad denna vision bygger på visar det sig att den bygger på centralstyrning, planekonomi, kommandoekonomi och centralreglering. Det är alltså en mycket skör vision av Sörgården, Inger

Herr talman! Vi har vid flera tillfällen hört främst statsministern framhålla det ekonomiska stöd som regeringen nu ger till de östeuropeiska länderna. Vi ifrågasätter om det är det bästa sättet att hjälpa. För det första är det fråga om biståndspengar som nu omdirigeras från u-länderna till östländerna. Det har vi i folkpartiet protesterat mot. Situationen är naturligtvis besvärlig, för att inte säga mycket besvärlig, men allting är relativt. Situationen i uländerna får inte ett ögonblick glömmas bort bara för att vi har fått inblick i hur eländigt det är på nära håll. Många utvecklingsländer har en minst lika hopplös situation. Och dessa människor får inte nonchaleras eller sättas i andra hand på grund av människorna i Europa. Därför är det fel av regeringen att i all hast omfördela biståndet för att regeringen skall kunna visa handlingskraft på nära håll. För det andra vill vi framhålla hur viktigt det är att stödet till Östeuropa verkligen sker på det mest effektiva sättet. Ett utbyte som skall bära frukt på lång sikt måste grundas på ömsesidigt intresse. Goda relationer som alstrar lönsam utveckling på båda sidor blir i regel också långvariga relationer. Öststaterna är en stor potential för svenskt näringsliv, och behoven där borta är enorma, men ekonomin måste byggas upp. Det finns en uppenbar önskan från exempelvis Polen och Tjeckoslovakien att utveckla och öka handelsutbytet med oss. Det ligger verkligen i svenskt intresse att sträva åt samma håll. Därför är det viktigt att stimulera sådant handelsutbyte och att regeringen verkligen underlättar för svenska företag att vandra in på Östeuropas marknad, inte ekonomiskt utan mera rent praktiskt. Det är nog gott och väl med arbetsgrupper i departementet som är särskilt tillsatta för östländerna, men det är på platsen, ute i länderna, som vi behöver handelskontor och centraler där man knyter upp kontakter och får kanaler. Vad gör regeringen egentligen? Vad har regeringen för plan för att stärka de svenska företagens möjligheter i öststaterna och stärka vår konkurrenskraft gentemot t.ex. Tyskland, som ju har väldigt stor aptit på östmarknaderna?

Herr talman! Jag tackar Anita Gradin för svaren på mina frågor. Det var vänligt att hon i mängden av alla frågor tog upp mina frågor. En fråga svarade hon dock inte på nämligen om hon delar Björn Rosengrens uppfattning om tidpunkten för en ansökan om medlemskap i EG. Om hon inte gör det tycker jag att hon bör tala om det för Björn Rosengren på första och bästa EG-rådsmöte hädanefter. Jag tänkte ägna mig lite åt att kommentera Nic Grönvalls anförande. Nick Grönwall var mer än vanligt våldsam i dag. Det vill inte säga litet. Han sade att det inte finns två europeiska alternativ utan ett. Han anser ekonomisk samverkan som en överordnad drivkraft. Demokratin är underordnad i den värld som Nic Grönvall lever i. Kapitalet går före medborgarnas och folkens Europa. Jag tycker faktiskt att den analysen är litet för enkel och litet för begränsad. Vi är överens, Nic Grönvall och jag, om två saker: Vi ser marknadsekonomin som drivkraft och anser den överlägsen planekonomin. Men vi kan inte heller bortse från att vi har anledning att ställa demokratiska mål och sätta upp demokratiska ramar för den utvecklingsprocess som vi ser framför oss i Europa. Jag tycker att det är ganska allvarligt om Nic Grönvall enbart försöker prioritera de ekonomiska målen i det Europa som växer fram. Vi måste lyfta fram demokratifrågorna, kulturfrågorna, de sociala frågorna och miljöfrågorna. Utan en god miljö i det framväxande nya Europa får vi inte heller en bra ekonomi. Det tycker jag Nic Grönvall bör lägga på minnet. Socialdemokraterna deltar med en dubbel uppsättning i denna debatt. Vad det beror på skall jag lämna därhän. När Lennart Pettersson tar upp samarbetet i Östeuropa visar han på den sedvanliga socialdemokratiska passiviteten: vänta, vänta och åter vänta. Jag tror inte att vi på en enda gång kan vända utvecklingen i Östeuropa, men jag tror att svenskt näringsliv och svenska politiker i större utsträckning bör visa intresse för att främja utvecklingen i Östeuropa. En gång sade vi här i Sverige: Finlands sak är vår. Det var då Finland hade det svårt. Det finns många länder i Östeuropa som vi kunde säga likadant om, exempelvis är Polens sak vår. Det är ett intresse för svenskt näringsliv, för svensk ekonomi och svenska medborgare att man får en positiv utveckling i det landet. Därför har vi all anledning att främja samarbete och handel med Polen.

Herr talman! Jag vill inleda med att säga att jag delar folkpartiets uppfattning när det gäller biståndet till Östeuropa. Det är viktigt att slå fast att svenskt bidrag till utvecklingen i Östeuropa inte får tas från u-länderna. Den insatsen får alltså inte göras på bekostnad av u-hjälpen. Det är i stort sett allt jag är överens om med Gudrun Norberg. När hon säger att marknadsekonomin och integrationen i Europa är grunden för välståndet, gör hon det väldigt enkelt för sig. Hon blundar för åtminstone två helt uppenbara ting, som jag nämnde i slutet av mitt förra anförande. Det EG som folkpartiet och moderaterna strävar efter -- de vill snabbt ha medlemskap -- är en gemenskap av nationer som kännetecknas av massarbetslöshet och en långt utbredd fattigdom. Detta är någonting som vi inte är vana vid i Sverige. Vi är bra på att förena full sysselsättning, eller åtminstone mycket låg arbetslöshet, med en stabil ekonomisk utveckling. Vi är duktiga på att utveckla offentlig sektor som är byggd på skatteintäkter. Vi är duktiga på att utveckla ett socialt säkerhetsnät, ett väl utbyggt skydd för miljön som också innefattar arbetsmiljön. Det här betraktar de flesta svenskar som ett naturligt tillstånd. Det står i bjärt kontrast till tillståndet i EG. Det är inte självklart att skyddet för miljön kan upprätthållas vid ett alltför nära samband med EG, som har neutraliteten som enda förbehåll. Det är inte heller en självklarhet att den sociala välfärden och den låga arbetslösheten kan upprätthållas. Lennart Pettersson tror att detta på sikt är den enda vägen att upprätthålla dessa goda ting som vi är överens om att vi skall värna. Jag sympatiserar personligen med Lennart Petterssons uppfattning. Det är möjligt att han på sikt har rätt, att det är den enda vägen att trygga välfärden i Sverige. Men vägen dit är lång; det finns mängder av frågetecken att räta ut innan vi är där.

Herr talman! Det var intressant att notera att parlamentet i vänstermajoriteten. Det skulle vara roligt att veta om miljöpartiet de gröna i Sverige räknas in i regeringsunderlaget. Jacques Delors i samma andetag. Visst är det väl så att Jacques Delors vill göra EG till en socialdemokratisk centralistisk stormakt. Precis som Nic Grönvall sade vill man kontrollera kapitalet genom den centralistiska makten. Enligt Delors skall framgångarna med den inre marknaden mätas i termer av materiellt välstånd och sociala framsteg. När det gäller den sociala välfärden, fackligt inflytande och den s.k. sociala dimensionen famlar vi i mörker. I vitbokens 279 punkter finns inte den sociala dimensionen med över huvud taget. Det är uppenbart att den materiella välfärden och ekonomisk tillväxt ställs emot, och är överordnade, traditionellt fackliga värden som låg arbetslöshet, stark kollektiv solidaritet och balans mellan arbete och kapital. I EG-länderna är det individen som förhandlar, individen som strejkar, och kollektivavtal är inte juridiskt bindande. Vi har kritiserat EG-debatten -- eller avsaknaden av den -- speciellt från det fackliga perspektivet för att den är en strutsdebatt. Nu säger också LOs chef för rättstjänsten, Erland Olausson, att det har varit en strutsdebatt, att fackliga ledare har stoppat huvudet i sanden. Sedan, Anita Gradin, förväntar jag mig faktiskt svar på de två viktiga frågor som jag ställde. Den första frågan var: Finns det någon regel som är så viktig att vi inte släpper den i förhandlingarna? Den andra frågan var: Om det visar sig att vi bara blir ett remissorgan utan inflytande, faller då EES Och vidare: De löften som vi hörde här 1989 -- och som jag citerade tidigare -- håller de fortfarande, och kan de upprepas ordagrant?

Herr talman! Jag vill först vända mig till den småsvenske moderaten Nic Grönvall. Det förvånar mig litet att Nic Grönvall, som ju ofta är en klok karl, är så naiv att han tror att EG skall kunna genomföra allt det som moderaterna drömmer om att kunna genomföra i Sverige men som man aldrig hittills har lyckats med. Jag är övertygad om att det kommer att bli en effektiv beskattning av kapitalet också i ett europeiskt sammanhang. Och man måste, Inger Schörling, ha en centraliserad kontroll för att klara det. Det finns inget så lättflyktigt som kapital. Har man inte samma spelregler inom det område som räknas ur kapitalets synpunkt, då försvinner det ur greppet, och då blir det en snedbalans mellan de skatter man tar ut av medborgarna och de skatter man tar ut på kapitalet. Det är inte för inte som vi har fått en debatt, bl.a. med anledning av skattereformen, där moderaterna klagar över att kapitalet är alltför hårt beskattat i ett europeiskt perspektiv. Så är det nu, då man inte har en gemensam kapitalbeskattning. Så behöver det inte bli om man får en vänsterinriktning på EG och på EG-parlamentet. Beträffande miljölagstiftningen och de multinationella företagen är det intressant att notera att moderaterna tar långa steg tillbaka. De säger att vi inte längre skall ha någon kontroll över dessa företeelser, att medborgarna inte skall ha insyn och inflytande, utan nu är det bara fritt fram som gäller. Detta är Thatchers politik. En stor del av EG-parlamentet -- en kraftig majoritet -- ställer inte upp på detta. Det förvånar mig att Nic Grönvall ställer upp på den helt igenom nyliberalistiska linje som hans uttalande från den här talarstolen alldeles nyss innebär i realiteten. Herr talman! När det gäller besluten i Sveriges riksdag: Innebär inte närmare samarbete med EG att vi flyttar ut besluten, att vi inte blir herrar i vårt eget hus? Inger Schörling ställde den frågan. Problemet är ju bara att som världen har utvecklat sig -- med internationalisering och annat -- flyttar faktiskt besluten ut sig själva i vissa fall, utan att vi kan göra mycket för att återvinna dem. Det enda sättet att återvinna dem är att samverka med andra för att uppnå politiska beslut. Tag exempelvis omsättningsskatten på aktier! Vi beslutade självständigt om den saken. Det var ett präktigt slag i luften, finner vi så här i efterhand. Denna skatt var fullständigt välmotiverad. Vi kan icke upprätthålla den, eftersom man har lägre skatter på aktier på andra håll. Vad vi nu behöver för att få en rimlig beskattning av aktiehandeln är internationella överrenskommelser, och EG är det enda organ som kan klara detta.

Herr talman! För att få en värdig avslutning för min del på den här debatten vill jag börja med att be Per-Ola Eriksson om ursäkt. Jag måste ha väckt honom någon gång under debatten då han var plågad av mardrömmar. Jag har på intet vis gjort några uttalanden som berättigar påståendet att moderat politik skulle innebära att kapitalet får gå före demokratin. I stället har jag sagt att gemenskap, trygghet och välfärdsutveckling i demokratins namn är vad vi behöver för att klara de politiska mål som vi alla omfattar här i Sverige. Mot det sista som sades av statsrådet har jag egentligen inte särskilt mycket att invända. Moderata samlingspartiet har deltagit i besluten här i riksdagen beträffande EES-förhandlingarna och står bakom dem. Jag vill emellertid erinra statsrådet om att genom hela EES historia ribban ständigt sänkts från EFTA-nationernas sida. Allt ifrån Oslodeklarationen i april 1989, Kristiansandsmötet, inledningen till de explorativa samtalen, förhoppningarna om att man skulle åstadkomma en beslutsprocedur med verkligen påverkande innehåll och till förhandlingsmandatet i juni i år uppfattar jag enbart som en väg utför, mot ett allt svagare EES-avtal. Det måste i den situationen betraktas som synnerligen naturligt, och faktiskt i det närmaste påkallat, att börja studera situationen bortom den nuvarande. Det kan ju inte vara ett politiskt berättigat mål att acceptera ett dåligt avtal. Vad vi står inför, fru Gradin, är väl ett uppolerat Luxemburgavtal eller ett förstärkt frihandelsavtal, där en del övervakningsmekanismer och annat kan leda till en djupare integration. Jag gör bedömningen att möjligheterna är mycket små att nå ett EES-avtal med det innehåll som vi hoppades på när detta spel började. Det är därför berättigat och motiverat -- och kanske t.o.m. nödvändigt -- att se på läget framöver och göra politiska markeringar för det, inte minst därför att nationerna inom EFTAs ram är oerhört olika. Med tanke på kraven på sammanhållning och öppenhet är det ganska naturligt att ge besked om hur man ser på saken när nu situationen är som den är. När det sedan gäller det svenska näringslivets hållning och den redan påbörjade och, tyvärr, mycket tydliga vandringen ut ur vårt land är det viktigt att göra markeringar och säga: Om det här inte blir bra, är det vår avsikt att göra så eller så. Till slut: Man kan förhåna den som nu talar om medlemskap och säga att han talar innan han fått vetskap om slutresultatet beträffande IGC. Men jag vill säga: Vi accepterar EGs dynamik som en positiv kraft, inte en negativ.

Herr talman! Först vänder jag mig till Rolf L Nilson, som inte hade samma uppfattning som jag om grunden för välstånd. Men det går inte en skiljelinje mellan Sveriges och EGs ekonomi, utan skiljelinjen går mellan den marknadsekonomiska utvecklingen i Västeuropa och den kommunistiska planekonomi som påtvingats Östeuropa. Det var intressant att höra statsrådets kommentar till Björn Rosengrens uttalande. Men detta borde inte vara helt hämtat ur luften. Som ledamot av regeringens EG-råd borde Björn Rosengren vara mycket väl informerad om hur regeringen tänker och resonerar. Det är ju ganska olika budskap som ges. Det skulle nog vara intressant, inte bara för riksdagens ledamöter utan också för allmänheten, att verkligen få veta exakt var regeringen står. Jag instämmer ännu en gång i den eniga inställningen till ett EES-avtal. Bakom EES finns ju en medvetenhet om vår samhörighet med Västeuropa. Hälften av vår industriexport går ju till Det är av största vikt för svenskt näringsliv och naturligtvis också för våra konsumenter att det inte byggs barriärer genom Öresund. Svenskt näringsliv är i dag mycket sårbart. Kostnadsläget i vårt land är alldeles för högt. Våra företag förlorar marknader, och bytesbalansunderskottet är skrämmande högt. Vidare har Irakkrisen gjort att priset på oljan tar kraftiga kliv uppåt samtidigt som vi har ett ras på börsen. De sistnämnda effekterna blir förhoppningsvis kortvariga. En konjunkturvändning har vi i varje fall att vänta. Flera orosmoln har ju medfört att svenska företag flyttar sin verksamhet till EG-länder, köper in sig i andra företag där eller bildar dotterbolag med säte i något EG-land. Investeringar och expansion sker utomlands, medan företagen här hemma går på sparlåga. Utländska företag väljer inte att flytta verksamhet till Sverige. Det är litet synd att de tydliga signaler som jag talat om inte kommer från regeringen själv. Sveriges hållning till EG medlemskap upplevs som någonting som är alltför osäkert. Men, snälla statsrådet, försök att få med hela regeringen och visa litet entusiasm och engagemang beträffande EG! Det skulle vara betydelsefullt -- inte minst för svenskt näringsliv, men också för attityden till Sverige nere i Europa.

Herr talman! Lennart Pettersson efterlyste mer av vänsterinriktning beträffande EG-parlamentet i stället för högerinriktning. Men jag tror att det vore bra för Europa med en samling i mitten. Ytterligheter är inte särskilt bra i politiken. Det är klart att man har ögonen på Nic Grönvall i dag då handelspolitiken diskuteras. Han agerar ju ibland som sökande till en i framtiden eventuellt ledig utrikeshandelsministertjänst. Därför får han alltså finna sig i en särskilt hård granskning. Vi väger således noga hans ord. Jag tror det är viktigt att säga till Nic Grönvall och andra: Det verkar som om moderaterna och en del andra agerar som om de tycker att det skulle vara bra om EES-förhandlingarna misslyckades. Man lyfter inte fram det positiva och är inte pådrivande för att det skall gå att nå ett bra resultat i EES förhandlingarna. Jag tycker att man ger fel signaler till omvärlden. Vi bör i stället göra klart, i samförstånd här i riksdagen mellan åtminstone de partier som står bakom förhandlingsplattformen för EFTA--EG-förhandlingarna, att vi vill se ett positivt resultat av EES-förhandlingarna. Det skulle vara bra för Sverige, för svenskt näringsliv, för svenska ungdomar och övriga medborgare osv. Sedan vill jag i sista minuten i den här delen av debatten passa på att säga några ord till Gudrun Norberg. Hon talade om de höga livsmedelspriserna. Men det borde vara möjligt att få till stånd en uppgörelse om dessa. Och låt oss då EG-anpassa momsen. Jag tror att de svenska konsumenterna och även folkpartiet skulle må bra av det. Det här är ju en handelspolitisk debatt. Kanske har den i alltför stor utsträckning handlat om EG och Europafrågorna. Men handelsfrågorna är faktiskt betydligt vidare än så. Många gånger handlar handelspolitiska debatter om de stora företagens möjligheter att exportera sina produkter. Jag tycker att handelspolitiken och handelsdiskussionerna måste breddas. De måste omfatta större områden i en del av världen, och mera tid måste ägnas åt uländernas situation och skuldbörda. Vi måste också ägna mera tid åt att lyfta fram småföretagens exportmöjligheter. Det gäller att underlätta för småföretagen, så att de kan nå nya marknader. I de pågående GATT-förhandlingarna och i EFTA--EG-diskussionerna måste vi medverka till att ge småföretagen bättre exportmöjligheter. Vi måste medverka till att det blir lättare för småföretagen att få del av exportkreditgarantier. Som det är i dag hamnar dessa i alltför stor utsträckning i fickorna på de stora företagen.

Herr talman! Jag glömde i min första replik att tacka Anita Gradin för att jag fick svar på ett par av de frågor jag ställde. Jag framför det tacket nu i stället. Trots vår genomgång av reglerna för exportkrediter i näringsutskottet i våras återkommer uppgifterna om att det finns orättvisor mellan de svenska reglerna och reglerna i viktiga konkurrentländer. Det är alltså uppgifter som återkommer och som borde undersökas nogrant. Jag vill påpeka att jag välkomnade de framsteg som har skett i EES-förhandlingarna på åtminstone ett för oss väsentligt område, nämligen miljö och hälsa. Sammanfattningsvis vill jag säga när det gäller vänsterpartiets ståndpunkter i förhållande till EES-förhandlingarna och närmandet till EG att det ju bara är naturligt att det sker glidningar och att ståndpunkter förskjuts när nya situationer uppstår och när nya fakta tillkommer. Jag vill understryka att vi menar allvar när vi säger att vi eftersträvar ett nära samarbete med hela Europa. Det gäller då också givetvis med EG-länderna. Gudrun Norberg! Vi har båda gjort en rätt så närgången liksyn av plan kommandoekonomierna i Polen och Tjeckoslovakien. Det var skakande. Jag försökte i mitt inledningsanförande att redogöra för de långsiktiga konsekvenserna av de erfarenheter som den polska och den tjeckoslovakiska befolkningen har haft och som de delar med befolkningen i andra östeuropeiska länder. Det är en sak. Men jag vägrar att tro att alternativet till den typen av planekonomier eller kommandoekonomier är att släppa marknadskrafterna och kapitalet helt fritt. Jag tror fortfarande på möjligheterna att förnuftigt planera samhället och också styra ekonomin. Jag tycker att det vore klädsamt om Gudrun Norberg och Nic Grönvall erkände de fakta som jag har påtalat om EG, nämligen massarbetslösheten och den utbredda fattigdomen. Slutligen vill jag säga att handelsdebatten har varit eurocentrisk. Det är naturligt, det är ju rubriken för debatten. Men vi måste lyfta blicken från Europa och titta ut över hela världen och i en sådan överblick uppmärksamma den svåra situationen och de svåra problemen i u-länderna, med vilka handeln för vår del minskar.

Herr talman! Det var ganska lättvindigt av utrikeshandelsministern att säga att jag skall få svar på mina frågor i samband med att en interpellation som Per Gahrton har ställt till statsministern, innan den här debatten var bestämd, skall besvaras. I dag har vi en Europadebatt med utrikeshandelsministern, och jag hade faktiskt förväntat mig att få svar på några frågor. Men okej, jag kan vänta med de två frågor som också delvis finns med i interpellationsdebatten. Det finns andra frågor att besvara. Bl.a. är det frågan om löftet som gavs här i kammaren både av Anita Gradin och av Ingvar Carlsson. De sade att man inte skulle acceptera några som helst försämringar som pris för EG-anpassningen. Jag borde väl ändå kunna få svar på om det löftet fortfarande gäller eller om det har ändrats på något sätt och vad som i så fall har ändrats. Jag skulle också vilja ha svar på det som handlade om nyheten, som kanske inte var någon nyhet, att det skulle finnas ett sätt att komma ifrån EGs regelverk, att EFTA-länderna och Sverige skulle få göra undantag bl.a. på miljösidan och att vi skulle få ha högre normer än EG. Men det var ju så att detta urholkades av två inskränkningar. Jag vill att Anita Gradin svarar på om det är så. Eller är det verkligen något nytt som har tillkommit och som vi inte känner till? Jag har ett papper här från ett nyhetsblad som refererar från ''a high level meeting'', en förhandlingsgrupp som träffades den 20 och 21 september. Där säger man på nytt att man bara kan acceptera temporära förändringar, ''never accept permanent exceptions''. Man säger vidare att varor som är tillverkade efter EG-standard måste kunna säljas i EFTA-länderna. Jag kan inte se att det är något nytt i nyhetsrubriken som vi såg i DN om att Sverige slipper EG-regler. Är det något nytt som har hänt eller är det bara det gamla vanliga? Sedan vänder jag mig till Lennart Pettersson. Det är väl så att kontroll av kapital fordrar en mycket större makt än vad EG kan stå för. Vi skulle kunna tänka oss globala regler för kapital, speciellt vad beträffar miljökonsekvenser. När det gäller miljökonsekvenser kan vi se vad EG innebär. Läs DN i dag och se vad det står om bensen och vad naturvårdsverket säger! Man säger att Sverige har små möjligheter att fatta ett ensidigt beslut om att sänka bensenhalten. EG skulle uppfatta det som ett handelshinder och kräva omfattande dokumentering från Sverige.

Herr talman! Inger Schörling och Rolf L Nilsson har tagit upp en mycket viktig fråga i den här EG debatten. Det är frågan om vi kan upprätthålla den svenska modellen i ett nära samarbete med EG eller i ett medlemskap, om det skulle bli aktuellt. Den svenska modellen är full sysselsättning, social trygghet, god miljö och en rättvis fördelningspolitik. Om man ser på vad som är grunden för den svenska modellen och hur den eventuellt skulle kunna hotas kan man först konstatera att grunden är en fortsatt tillväxt i den svenska ekonomin: nya jobb, mer välbetalda jobb, bättre arbetsplatser osv. Det garanteras bäst genom ett fortsatt deltagande i internationell arbetsfördelning. Det är så som också en kvalitativt bra tillväxt kan drivas framåt. Nästa fråga är: Har vi utrymme för den här modellen med de spelregler som kommer att gälla gemensamt i Västeuropa? Hittills har analyserna givit vid handen att vi i allt väsentligt har det utrymmet. I den mån det blir fråga om korrigeringar är det mer fråga om att byta medel än att uppge mål. Den analysen har ganska klart, för att inte säga mycket klart, framkommit i de undersökningar som har gjorts. EG-parlamentet har diskuterat någonting som heter subsidialitetsprincipen -- det låter väldigt tillkrånglat och teoretiskt och det är det väl på sätt och vis -- när man diskuterat EGs framtid. Innebörden av den regeln är helt enkelt den att bara det som inte på ett tillfredsställande sätt kan lösas på den nationella fronten skall flyttas upp till EG-nivån. Om den regeln följs, då vet vi att frågor för vilka det absolut behövs gemensamma spelregler kommer att flyttas upp på EG-nivån. Jag har gett en del exempel på det i tidigare debattinlägg. Det största hotet för den svenska modellen är faktiskt inte en nära anknytning till EG, utan det är en okontrollerad internationalisering i den meningen att vi inte kan få gemensamma spelregler på vissa väsentliga områden som berör miljön, de multinationella företagen och kontrollen över det allt flyktigare kapitalet. Det är de centrala frågorna, herr talman. Slutsatsen är helt klar: Vi kan upprätthålla den svenska modellen.

Herr talman! Nu skall vi övergå till att diskutera hur vi politiker kan medverka till att värna Europas natur, kultur och de europeiska folkens välfärd mätt i sociala termer. Jag hoppas att vi i den debatten varken skall ägna oss åt skönmålning eller svartmålning utan kunna få en mer nyanserad och färgrik bild av det nya Europa som växer fram. Många har en tendens att inte acceptea EG som ett progressivt samarbetsorgan mellan europeiska stater, därför att EG inte har de främsta lösningarna på alla medlemsstaternas problem. Ett sådant problem är samarbetet i miljöfrågor. Orsaken till att EG inte nämns så ofta i miljösammanhang är bl.a. att EGs medlemsstater är engagerade i gränsöverskridande samarbete i andra sammanslutningar och fora. I FNs samarbetsorgan UNEP och ECE är alla Europas stater med. Speciell betydelse har ECE haft genom sin konvention om bekämpning av luftföroreningar, och nu arbetar man efter ett ESK beslut på att utforma en vattenvårdskonvention för alla Europas stater plus USA och Canada. ECE har också utformat de avgasbestämmelser och bullernormer för bilar som EG försöker få medlemsstaterna att anta, men Danmark har med EGs tillåtelse fått gå snabbare fram med nordiska avgaskrav mot luftföroreningar. Det finns i Europa också många konventioner, överenskommelser och återkommande konferenser om olika slag av miljövårdsinsatser där flera EG-länder deltar. Här kan t.ex. nämnas Oslooch Pariskonventionen, London och Det är speciellt de norra EG-staterna som är aktiva i dessa miljööverläggningar tillsammans med de nordiska länderna. När det gäller de klimatpåverkande luftföroreningarna förekommer det också ett samarbete som omspänner EG-stater men också flera andra stater, och det är mycket positivt. Här behövs verkligen globala beslut och riktlinjer. Naturligtvis har EGs allmänna ekonomiska policy stor betydelse för att miljöhänsynen skall väga tungt när handelsvillkor fastställs. Det är positivt, tycker jag, när enhetsakten i EG tillåter nationella avsteg från EG-regler av bl.a. hälso och miljöskäl, observera dock -- endast när de inte utgör handelshinder. Det har tidigare funnits en tendens att överbetona begreppet handelshinder i EG, men nu tycks ''vinden ha vänt'' vad gäller dessa miljöförbättrande inslag. Sådana avsteg från reglerna har nu fastställts genom domar i Europadomstolen i Luxemburg, och därmed tycks vägen ha öppnats för större miljöhänsyn. Av ovärderlig betydelse för såväl europeiskt som globalt miljövårdsarbete har också Brundtlandkommissionens krav på en hållbar utveckling ur miljösynpunkt, parad med en god ekonomisk tillväxt, varit. Liksom stora delar av den svenska industrin kommer också övriga Europas industriledare snart att finna att investeringar för miljöförbättringar ofta är lönsamma processinvesteringar som satsar på återbruk och resurssnålhet. Nu har EG under 1980-talet gett ut flera miljöprogram för luft och vattenrening och även för bullerminskande insatser, där de kanske t.o.m. ligger före Sverige. Med tanke på alla dessa konventioner och överenskommelser kan man naturligtvis ställa frågan: Behöver vi inte få en institution eller ett centrum för all miljöpolitik i Europa, inte minst för att klara finansierings och kostnadsfrågorna? Det vore intressant att få andras syn på detta. Det skulle helst vara en institution där både regeringar, parlament och experter kunde finna utrymme för olika initiativ, utredningar, politiska beslut och praktiska riktlinjer i miljöarbetet. Herr talman! Miljövårdsarbetet griper i dag in i alla europeiska staters politiska arbete. Efter det att Berlinmuren revs har också miljösträvandena gått som en motvind från nordväst in mot de förorenade luftströmmarna från öst. Låt mig till sist slå fast tre utvecklingslinjer i EG samarbetet av betydelse för en effektiv kamp mot miljöförstörelse i Europa. 1. EG är mycket mera än ett samarbete kring ekonomi och handel. Många av direktiven syftar till att skapa säkerhet och kvalitet i olika varor och tjänster samt skapa en ministandard för yttre och inre miljö. 2. Den inre maktbalansen mellan olika EG-organ är under debatt. Den ökade tyngd för den parlamentariska delen av EGs beslutsfunktion som håller på att växa fram kan ge en skjuts framåt för miljöhänsynen. 3. EGs regler och rättsakter är inget färdigt och fastlåst system. Mycket är under uppbyggnad och mycket kan ändras. Vi kan nu se hur nya miljöprogram växer fram liksom hur ett nytt ekologiskt/ekonomiskt tänkande växer fram. Jag tror därför, herr talman, att 1990-talet blir de ökande miljöinsatsernas årtionde i Europa till glädje för såväl EG-staternas folk som för de nordiska folken.

Herr talman! För en vecka sedan enades Tyskland. Vi kände stor glädje inför detta historiska ögonblick och inför att människors drömmar om frihet då definitivt gick i uppfyllelse. Vi har också anledning att känna glädje av andra skäl. Det gamla DDR blev för en vecka sedan, utan ansökan med utdragen behandling, medlem av den europeiska gemenskapen EG. Detta öppnar nya möjligheter för att snabbt ersätta en planekonomi, som kört land och miljö i botten, med en livaktig och miljöansvarig marknadsekonomi med starkt folkligt inflytande, som ger välstånd och ekonomisk utveckling. Tack vare den starka ekonomi som byggts upp i förbundsrepubliken finns det starka skäl att tro att denna process kommer att gå fort. Sverige kommer att starkt gynnas av detta på miljöområdet. Om Östtysklands svavelutsläpp halveras, motsvarar det lika mycket i fråga om nedfall av svavel som om vi själva lyckades få ned våra utsläpp till noll. På samma sätt är det vad gäller kvicksilver. De östtyska utsläppen ligger på 500 ton -- en otroligt hög siffra. De svenska utsläppen uppgår till ca 3 ton och kan pressas ned ytterligare. Hur många svenska sjöar som är svartlistade på grund av östtyska utsläpp kan vi bara gissa. Även här kommer miljöinsatserna att ge radikala förbättringar. Och vi har anledning att vara tacksamma att de östtyska kärnkraftsreaktorerna i Greifswald nu är avstängda. Även på kvävesidan bör starka förbättringar kunna åstadkommas. Det relativt nybyggda kraftverket Jünschwalde på gränsen till Polen släpper ut lika mycket kväveoxider som all svensk trafik. De här miljöförbättringarna bör i alla högsta grad gynna miljön i Sverige. Det är också betydelsefulla steg för att minska belastningen på Östersjön av närsalter. Öststaterna står ju för mer än 50 % av den belastningen. Herr talman! för miljöpolitiken i Sverige skulle ett svenskt medlemskap i EG innebära en kraftfull stimulans. Det är ju inget tvivel om att det i praktiken är EG som utformar Europas miljöpolitik. Sverige skulle som medlem förstärka den grupp stater som på olika sätt drivit miljöfrågorna framåt -- Västtyskland, Holland och En miljöframgång inom gemenskapen får ett genomslag över ett stort område och kan ofta betyda långt mer även för oss än en åtgärd som gäller enbart Sverige. Det är dessutom ingenting som hindrar enskilda medlemmar inom gemenskapen att gå före på miljöområdet. Detta är fastlagt i enhetsakten som trädde i kraft 1987. Jag tycker att det i den tidigare debatten har vädrats en del pessimism på den punkten. Enskilda länder har -- för att skydda miljön, hälsan och konsumenterna -- rätt att tillämpa strängare regler än EG föreskriver. Redan Romfördraget innehåller en artikel, nr 36, som ger en stat rätt att sätta frihandelsprincipen ur spel när det gäller frågor om moral, säkerhet eller skydd för människors, djurs och växters liv och hälsa. Vill vi vara med och bestämma, är ett medlemskap oundvikligt. EES-samarbetet är bra men bör endast ses som ett steg på vägen. Herr talman! Det har ibland hävdats i debatten att den inre marknadens förverkligande 1992 skulle innebära ett hot mot miljön. Den debatten fick bränsle i november förra året då Carlo Ripa di kommissionen, presenterade en rapport gjord av oberoende experter om miljön och den inre marknaden. Rapporten pekade på ökningar av utsläppen från bl.a. trafiken. Men redan när rapporten presenterades klargjorde Ripa di Meana att åtgärder för att skydda miljön måste vidta genom bl.a. användande av ekonomiska styrmedel. Nu ett år senare har en miljöplan presenterats som skall behandlas av EG-parlamentet och EGs ministerråd i december i år. Miljöplanen innehåller bl.a. förslag om en avgift på koldioxidutsläpp. Man kan konstatera att EGs handlande i miljöfrågor är snabbt, jämfört med den svenska regeringens långrotande på samma område. Borgerliga förslag om ekonomiska styrmedel röstades år efter år ner av riksdagens socialistiska majoritet. Enda undantaget var när vänsterpartiet stödde den borgerliga linjen om skattestimulans till avgasrenade bilar våren 1985, mot socialdemokraternas röster. Nu har dess bättre en omsvängning ägt rum. Herr talman! Enligt min uppfattning kommer de utomordentligt stora miljöinsatser som skall rädda Östeuropas människor och natur att göras framför allt genom EG. Sverige, som har starkt intresse av dessa miljöinsatser, bör redan nu samarbeta med Endast genom samordnade planer får miljöhjälpen den effekt som är nödvändig. Självfallet skulle även här ett medlemskap kraftigt underlätta samarbetet.

Herr talman! Jag kan vara överens med herr Virgin om mycket av det han sade, men jag vill gärna betona att när han anser att ett snabbt medlemskap i EG skulle innebära en kraftig stimulans i miljöhänseende, tycker jag att han går väl långt. Som jag sade i mitt huvudanförande, är det mycket som är under uppbyggnad i EG. Många av miljööverenskommelserna ligger dessutom utanför EG, så jag är inte så säker på att ett snabbt medlemskap i EG skulle få så oerhört stor betydelse i miljöhänseende. Tvärtom tror jag att de närmaste åren kan innebära att EG på en del håll hinner i fatt den nordiska utvecklingen på miljöområdet. Så även ur den synpunkten kan 1992 eller 1993 vara en mycket lämpligare tidpunkt.

Herr talman! Enligt min uppfattning är dynamiken i EGs miljöarbete betydligt snabbare än i det svenska miljöarbetet. Det tycker jag talar mycket starkt för ett EG-medlemskap, så att vi så att säga får del av den dynamiken. Ett medlemskap är dessutom inte aktuellt förrän ansökan har behandlats, och då befinner vi oss sannolikt en bra bit in på 90-talet.

Herr talman! Det finns en uppenbar utgångspunkt -- eller det borde finnas -- för diskussionen om miljöfrågorna och Sveriges samarbete med resten av Europa, och det är att vi i dag befinner oss i en situation där vi måste börja tala om miljöproblem av den andra generationen, som det ibland uttrycks. När miljödebatten började i Sverige, var det mycket fråga om att man debatterade relativt sett begränsade störningar av ganska lätt identifierade och ofta mycket påtagliga utsläpp. I dag har man, i alla fall i vårt land och på många andra håll, kunnat komma åt mycket av detta. Däremot har vi någonting som är farligare långsiktigt, nämligen mycket stora och kanske globala störningar av många små, ofta mera diffusa utsläpp. Denna nya situation, som många skribenter och forskare har pekat på, är någonting som vi måste ha som bakgrund här. Det innebär att miljöpolitiken i dag endast kan bedrivas i internationella former, för att vi skall komma åt de verkligt avgörande och allvarliga sakerna. Grethe Lundblad ställde en fråga i sitt inledningsanförande, om inte vi andra hade synpunkter på frågan om det behövs en samlad institution eller en samlad institutionell ram för att hantera miljöfrågorna i Europa. Jag är övertygad om att det är just det som behövs och att EG samarbetet är just det instrument som kan erbjuda detta. Många observatörer har pekat på att när man förhandlar som man traditionellt gör mellan länder om utsläppsbegränsningar och annat, uppstår ofta något som litet grand liknar ett kortspel, där alla försöker undvika att bli sittande med Svarte Petter. Det är ett slags kompensationsspel, där ingen vill förbinda sig till någonting mer än vad någon annan också åtar sig. Resultatet blir ofta att man inte kommer någonstans eller att det avtal som träffas inte förpliktigar till så mycket. Därför behövs sannolikt en internationell samordning, en tredje part så att säga, som kan gå in när de nationella regeringarna kör fast. Ivar Virgin och Grethe Lundblad hade ett meningsutbyte om huruvida samarbete med EG skulle bli en stimulans för svensk miljöpolitik. Om man ser på grundprinciperna för den svenska miljölagstiftningen och de principer som är vanliga i andra länder, finner man något mycket intressant. Miljöjuristen Staffan Westerlund har i en uppsats häromåret pekat på åtminstone fyra avgörande punkter, där man i omvärlden ofta är mer avancerad i sin miljöpolitik än vi är i Sverige. Det gäller då först utgångspunkten, att miljöpolitik skall bedrivas utifrån kvalitetsnormer som är väl definierade, medan vi i Sverige ofta utformar vår politik efter något slags skälighetsbedömningar -- vad som är ekonomiskt möjligt, osv. Miljökvalitetsnormer är ofta ledstjärnan i andra länder. Dessutom är det vanligare med generella krav på miljökonsekvensanalyser i andra länder när man t.ex. skall bygga en ny stor hamn, en stor industrianläggning, ett stort flygfält eller något annat. Det här har vi inte på samma sätt i Sverige. Det finns för det tredje ofta bättre möjligheter i andra länder än i vårt land att gå till domstol om man anser sig beröras av en miljöstörning. Tills helt nyligen har det också varit så att vi har legat långt efter andra länder när det gäller ekonomiska styrmedel. Nu har vi börjat med att introducera ett system med miljöavgifter. Det är helt uppenbart att vi ligger en bra bit efter. Jag tror att om vi får ett nära samarbete med EG kan man därifrån mycket väl hävda att vi, för att inte ägna oss åt politik som innebär otillåtna handelshinder, måste anpassa oss uppåt i vissa avseenden till normer som är mer avancerade och utvecklade i andra länder. Jag vill också säga några ord om den fråga som kanske är den allra största, nämligen miljösamarbetet med Östeuropa. Östtysklands integration i den nya tyska förbundsrepubliken är säkerligen det viktigaste enskilda bidraget på mycket länge till en progressiv miljöpolitik i Planekonomi innebär -- överallt där den har tillämpats -- stagnation, ekonomiskt och framför allt tekniskt. Trabantbilen är det klassiska exemplet på vad det här innebär. Planekonomi förutsätter politiskt förtryck som innebär censur. Det går inte att få fram fakta eller ordentliga analyser och att föra en ordentlig debatt om miljöfrågor, och det innebär framför allt organisationsförbud. Militärkuppen mot Solidaritet i Polen 1981 innebar bl.a. att man i dess linda kvävde den första fria polska miljörörelsen, som just då hade uppstått och börjat organiseras i de fullständigt mardrömslika industrilandskapen i det polska Schlesien. Man kan utveckla det här temat hur länge som helst, men det avgörande är att den kommunistiska ideologin har betraktat naturen som en fiende på samma sätt som man har betraktat den borgerliga samhällsklassen. Nu möjliggörs en modernisering. Fakta kan komma i dagen. Industrin kan få en stimulans att börja utveckla ny teknik och ta sig ur den stagnation som man har befunnit sig i. EG har en avgörande roll när det gäller att bidra till detta. Jag vill i likhet med Ivar Virgin fråga Birgitta Dahl på vilket sätt Sverige bidrar till att den här processen kommer i gång. Vår miljö, herr talman, är en del av hela Europas miljö, och därför måste vår miljöpolitik vara en del av en europeisk miljöpolitik.
Herr talman! Sverige och Norden ligger geografiskt mitt emellan England och Sovjetunionen. Jag tror att det skulle vara en farlig tanke, eller rent av katastrofal, om man i dag skulle lita till EG-institutioner för att lösa Europas miljöproblem. Jag har nyss fått svar på en fråga från Nordiska ministerrådet om vilka miljöföroreningar från Kolahalvön som kommer in över Norden. Från detta lilla område kommer bl.a. 400 000 ton svaveldioxid per år. Det skulle vara katastrofalt om vi fick ett samlat miljöorgan som inte inneslöt öststaterna. Därför tror jag att vi måste tänka oss mycket noga för när det gäller att finna rätta institutionella system för att alla länder i Europa -- öst som väst -- skall kunna lösa miljöproblemen.
Herr talman! Det är uppenbarligen så att länder som inte är med i EG och som under mycket lång tid kanske inte kommer att vara med, t.ex. Sovjetunionen, givetvis inte kan delta i den här typen av institutionellt samarbete som jag berörde. Däremot är det ett faktum att det många gånger bland länder som är medlemmar kan visa sig vara långt effektivare att träffa övergripande avtal eller att ha övergripande institutionella regler och domstolsmekanismer och annat liknande som finns inom EG. Då kan man mycket lätt lösa de problem som uppstår när länder kör fast. Grethe Lundblad vet ju hur lätt det är att köra fast i förhandlingar mellan länder om anpassning av miljöpolitiken. Jag tror att det finns ett visst illusionsmakeri både i vårt land och i andra länder om hur långt man når på den här vägen. Ibland behövs andra grepp, och här kan EG faktiskt vara mycket nyttigt.
Herr talman! Det är oerhört viktigt att man på något sätt kan väcka de något tveksamma staterna inom EG, de som ännu inte riktigt satt i gång med miljöpolitiken. Kanske en hel del av utmaningen från Östeuropa i dag när det gäller miljöföroreningarna kan verka som ett Pearl Habor i miljökriget och få även dessa länder att skärpa sina insatser. Just av den anledningen tror jag att det är viktigt att man tar ett bredare grepp på miljöåtgärderna i Europa än enbart inom EG. Men jag tror att EG kommer att vara en tung och viktig del av miljösamarbetet i Europa.
Herr talman! Jag vill inte överdriva skillnaden i Grethe Lundblads uppfattning och min på den här punkten. Däremot vill jag konstatera att bakom den bedömning som jag och många andra gör i denna fråga ligger just den omständigheten att miljölagstiftningen i många andra länder utformas enligt andra principer än vad som under 20 års tid varit gängse i Sverige. Det är principer som sannolikt skulle få till resultat att vi blev tvungna att skärpa vår egen miljöpolitik. Vi sätter oss i bland på våra höga hästar. Just på detta område är det väldigt oförsiktigt att göra det -- man kan trilla ner.

Herr talman! Jag instämmer naturligtvis med alla som här uttryckt sin glädje över att vi har fått ett enat Tyskland, ett en vecka gammalt Tyskland. Vi ser naturligtvis nu stora möjligheter i och med att planekonomin är på fall i många östeuropeiska stater. Men jag vill samtidigt, herr talman, reagera mot Grethe Lundblads inställning. Hon gör det väldigt lätt för sig och överlåter nu helt enkelt våra miljödiskussioner till EG, där det hela skulle komma att lösa sig. Hon menar att vi redan har så många konventioner att vi inte längre behöver fundera på våra olika miljöproblem. ''Länge nog har jorden plundrats och förgiftats. Länge nog har det pratats om hur den kan räddas.'' Detta är Greenpeaces ord när man beskriver vad som har hänt. ''Vi gör ord till handling'', säger Greenpeacs i sin senaste broschyr. Man tycker att det nu är hög tid att politiker fattar de riktiga miljöpolitiska besluten. I regeringsförklaringen heter det: ''1990-talets uppgift är att ställa om till en ekologiskt uttålig livsform. I Sverige finns goda förutsättningar att visa att god miljö kan förenas med välstånd och full sysselsättning.'' Det här låter verkligen hoppfullt. Osökt går tankarna till socialdemokraterna och den socialdemokratiska kongressen. Så här uttalade sig ''På varje miljöfråga har partiet snubblat. När ekonomin kommer i konflikt med miljön, offras miljön.'' En tydlig skillnad mellan socialdemokraterna på 1970 och 1980-talen och på 1990-talet är att man nu talar om rätt saker. Jag vill gärna tro att man också är beredd att fatta det rätta besluten. Men kongressen, som nyligen avslutades, gav inte det uttrycket. Jag kan bara nämna Öresundsbron, förpackningar och ett svajigt energibeslut. Energiministern måste erkänna att hon led svidande förluster på kongressen. Trafikfrågorna är och kommer att vara högaktuella i EG-diskussionerna och inför det kommande EES avtalet. Vi måste ha modet att göra varierade saker inom trafikområdet, t.ex. utveckla etanol som alternativt drivmedel och kräva införande av katalysatorrening på alla bilar och, lastbilar, men även på tunga och lätta personbilar. Införandet av Karlifornienkraven måste bli en målsättning för alla länder i hela Europa. Vi måste naturligtvis ändra trafikvolymen genom att bygga ut kollektivtrafiken. Satsning på miljövänliga bussar och spårtrafik måste intensifieras. Detta är inte förenligt med de besked som har kommit från SJ, att man tänker dra ned på mängden trafik. Även olika länstrafikbolag aviserar nu indragningar. Man måste i stället, Birgitta Dahl, stimulera människor att åka kollektivt genom att införa fler turer, göra trafiken mer tillgänglig och naturligtvis också göra biljettpriserna mer attraktiva. Miljöhänsyn skall finnas med från början i all planering och i alla beslut på alla samhällsområden. Detta är ett uttalande av miljöministern. Men när man nu ser utvecklingen på trafikområdet undrar man vilka miljöhänsyn som har vägts in. Det återstår många frågor att lösa på avfallsområdet inom hela Europa. Sverige borde kunna ta en ledande roll i diskussionen omkring avfall. Men än en gång handlar det bara om ord, inte handling. Visserligen säger Birgitta Dahl att engångsförpackningar skall bort, och då tänker man på den oaptitliga PET-flaskan som nu skall tas fram i returform. Men vad händer sedan med plasten? Vi måste nu tillsammans med hela Europa ta krafttag och utveckla återanvändningssystem. Vi behöver större marknader för att kunna få avsättning för returmaterial. ''Recycling America'' i USA, t.ex., har verkligen fått ett positivt gensvar. Människor är beredda att separera sopor, om de vet att soporna blir nya råvaror. Här borde vi naturligtvis ta ett initiativ för att föra fram hela Europa till en framskjuten position. Principen som gäller inom EG är att det som är lagligt i ett land måste gälla för alla EG-länder. Vad händer då med vårt beslut om förbud mot bestrålning av livsmedel? Eftersom denna metod är tillåten i flera EG-länder, frågar man sig om den också kommer att bli tillåten i Sverige. Kommer man att tillåta patent på liv? Kommer avsaknaden av rätten att ta patent på liv att uppfattas som ett handelshinder? Vilka principer kommer att gälla?

Herr talman!

Utanför EG? Så avståndshandikappat! Jag vill leva i Europa Ett spöke går runt Europa Tredje vägen räcker inte till allihopa Den i mitt tycke infantilt manipulativa EG propaganda som man möter överallt är nog värre i Sverige än någon annanstans i Europa. I kombination med hemlighetsmakeriet är den faktiskt förödande. Det talades nyss om att den censur som har rått i de östeuropeiska länderna och i DDR var förkastlig. Men i ett land som skryter med demokrati är censur sannerligen inte någonting att vara stolt över. Jag har själv kämpat för att få fram hemligstämplat material, men jag lär nog få vänta i ytterligare 35 år eller så. Grethe Lundblad har redovisat Sveriges internationella miljökontakter. Jag är övertygad om att miljöministern har gjort mycket ambitiösa insatser. Men samtidigt agerar hennes partibröder i finans och kommunikationsdepartementen med en helt annan sorts ambition, nämligen att till varje pris tillfredsställa den västeuropeiska industrilobbyn och Scanlink-konsortiet -- ofta t.o.m. för att hinna före EGs medlemsländer med tillväxtfixerad och bilorienterad politik. Ett tecken på detta är motorvägsutbyggnaden i Bohuslän -- som möttes av starka protester -- och den del av I en interpellationsdebatt i våras sade Birgitta Dahl: ''Det står alldeles klart att utan avgörande strukturförändringar på trafikens område och teknikförändringar kommer vi inte att kunna klara våra miljöpolitiska mål. - Vi måste ha en övergång till järnvägstrafik från trafik med flyg och på landsväg.'' Det lät då som regeringen äntligen ville anpassa sig till vänsterpartiets miljö och trafikkrav. Men i praktiken pågår ju anpassningen till EG och bilindustrins prognoser. Det är vad som händer resp. inte händer i praktiken som bör diskuteras här. Jag anser att Sverige har råd att gå i spetsen för en mycket bättre trafikstruktur än den vi nu har -- ja, en totalt omvandlad trafikstruktur. En sådan tycks också Birgitta Dahl vilja ha. Men ingenting händer. Enligt alla expertutlåtande när det gäller detta område som jag har studerat innebär EGs inre marknad en explosionsartad tillväxt av vägtrafiken. Industrins just-in-time-system, där varulager flyttas ut på vägarna, är ett exempel på en strukturell förändring i systemet som redan inneburit att företags lastbilstransporter ökat mer än tio gånger. Volvokoncernen har hittills tjänat tio miljarder med sådana metoder. Men vem får betala kalaset? Jo, samhället betalar miljardvinsterna genom att ta hand om olycksdrabbade trafikanter och miljöproblem. Detta, Birgitta Dahl, är typiskt för den modell som regeringen och riksdagsmajoriteten anser att Sverige skall ingå i. Riksdagen har redan fattat ett beslut om att Sverige skall ingå i ett allomfattande västeuropeiskt trafiknät. Öresundsdelegationen har räknat ut att om 6 500 fordon per dygn färdas på bron ger detta utsläpp av kväveoxid på 1 700 ton per år. Jag vet ingen som utan att rodna kan säga att detta är en tillförlitlig prognos. Om man blygsamt räknar med 30 000 fordon om dygnet blir det ytterligare många ton utsläpp. Jag vill återkomma till frågan om Öresundsbron senare, eftersom beslutet på SAPs kongress angående Öresundsbron gjorde många människor i det här landet -- också utanför SAPs led -- mycket olyckliga.
Herr talman! För att jämföra censur och likriktning i Östtyskland med svårigheten att komma över hemligstämplat material i Sverige -- ett problem som fritt kan diskuteras här i kammaren -- måste man säkerligen tillhöra Viola Claessons parti.
Herr talman! Det kanske vore dags att höra efter om vänsterpartiet kan få stöd för det krav som vi framför här i riksdagen då och då tillsammans med miljöpartiet, att hemligstämplade rapporter i dessa frågor borde läggas på den lagstiftande församlingens bord. Kan jag få stöd för det i fortsättningen? Jag anser att det låg många riktiga bedömningar i de uttalanden som gjordes om det gamla DDR. Det har jag också sagt.

Herr talman! Miljöproblemen följer helt andra gränser än nationerna. Utsläppen av koldioxid, radioaktiva ämnen, freoner och DDT har spritts runt hela vårt klot och begränsas enbart av själva berggrunden och den yttre rymden. Annan miljöpåverkan kan begränsas till ett visst avvattningsområde, t.ex. utsläpp av kväve och tungmetaller i Östersjöbäckenet. Det är därför naturligt att den moderna miljödebatten har sin utgångspunkt i det internationella perspektivet. Det är också självklart att såväl den ideella miljörörelsen som de gröna partierna i hög grad är internationella till sin karaktär och i sitt arbetssätt. Samtidigt inser vi i den gröna rörelsen att inga resultat kan uppnås i miljöpolitiken eller på många andra områden om man inte vidtar mått och steg lokalt, regionalt och nationellt. Tänk globalt och handla lokalt är ett grundläggande måtto för oss i miljöpartiet. En ökad grad av självtillit är en direkt förutsättning, som vi ser det, för att man på allvar skall kunna förändra samhället så att miljön inte utarmas. Det första och helt nödvändiga steget för en framgångsrik politik för en bättre miljö i Europa är att förändra politiken till det bättre här hemma. Alltför ofta har vi sett att möjliga och behövliga åtgärder för en bättre miljö inte har vidtagits eller har skjutits upp i åratal med hänvisning till att andra länder inte har kommit så långt. Samma argument möter man i land efter land. Man väntar helt enkelt på varandra och ingen vill ta första steget. Så var det när det gällde att införa effektiv avgasrening på bilar och för att få bort tungmetallerna ur batterierna, för att ta några exempel. Så är det fortfarande på punkt efter punkt, inte minst när det gäller att skärpa avgasbestämmelserna och beträffande kravet på helt tungmetallfria batterier. I dag heter det ofta i Sverige att man väntar på EG. Ett konkret exempel på det gav Inger Schörling i förra debatten. Det gällde bensen i bensin, någonting som självklart borde förbjudas i Sverige. Där skall vi inte vänta på EG. Med andra ord: en rad möjliga och angelägna åtgärder för en bättre miljö i Sverige har lagts på hyllan i väntan på EG. Svensk EG-politik är något av en död hand över miljöpolitiken. Kortsiktigt är GATT egentligen ett större hinder än EG vid bedrivandet av en aktiv miljöpolitik. Det beror på att så mycket betraktas som handelshinder. Förbjuder vi vissa ämnen som är miljöfarliga, måste naturligtvis även importen av dessa ämnen förbjudas. Det kan ses som ett handelshinder. Sätter vi gränsvärden kan samma sak hända. Ställer vi vissa miljökrav på inhemskt producerade ämnen, betraktas det som handelshinder av GATT och EG om vi ställer samma krav på importerade ämnen. Detta kan leda till sådana absurda situationer som att vi tvingas tillåta import från EG-länderna av den i Sverige förbjudna asbesten, om vi skall integreras med EG. T.o.m. miljöavgifterna kan gå i samma handelspolitiska baklås. EG-domstolen har t.ex. förbjudit Västtyskland att införa miljöavgifter på sina motorvägar. Att de internationella sammanhangen ofta har varit hinder för ett framgångsrikt miljöarbete beror ytterst på att miljöfrågorna betraktas som marginella frågor, störande avvikelser, som skall städas bort av tekniker och som saknar djupare politiska dimensioner. En viss svängning till det bättre kan ändå sägas vara på gång, men det gäller också att driva på.

Uppåt 100 miljarder skulle behövas satsas enbart på den delen. Där borde Sverige kunna bidra med 1 miljard första året åtminstone. Vi kräver vidare att man skall införa internationella miljökvalitetsnormer och att man skall införa internationella miljöavgifter. Det finns inte någon brist på uppslag. Trafikpolitiken i EG är i hög grad de transnationella företagens politik för större vinster i eget intresse. De vill i huvudsak bygga ut omfattande motorvägssystem, som t.ex. ScanLink, Öresundsbron och allt vad det heter. De vill förtäta biltrafiken med sofistikerade metoder, öka hastigheterna och förkorta transporttiderna på väg. Om man analyserar det scenario som dessa industrialister har gjort till EGs politik -- det är faktiskt på det sättet -- visar det sig att utsläppen kommer att öka mycket kraftigt från bilismen i Europa, kanske med 50 % fram till mitten av 90 talet. Det gäller utsläpp av koldioxid, kolmonoxid, kolväten, kväveoxider och partiklar från alla dessa fordon, inte minst från lastbilarna. En sådan utveckling leder ofrånkomligen till ökande försurning, skogsdöd, minskade skördar i jordbruket, fiskdöd, syrebrist i haven, miljörelaterade sjukdomar och hälsoproblem i storstäderna samt en rad annat elände. Märkligt är att samma organ samtidigt fattar beslut om att minska utsläppen. Man sätter upp normer och säger att man nu minsann skall ta krafttag för miljön. Samtidigt har man en allmän utveckling som fördärvar miljön i dess grund. Det är därför vi i miljöpartiet säger nej till EG. Den allmänna utveckling som EG vill ha kommer att fördärva miljön värre än någonsin.

Herr talman! Jag tycker att det ofta är trist när man hör representanter från miljöpartiet ständigt utmåla och beskriva en mängd hotbilder. De talar förfärligt litet om vad som görs åt dessa hot. När det gäller internationella miljöproblem, som vi främst skall diskutera i dag, har Sverige spelat en mycket pådrivande roll vid många internationella förhandlingar, tillsammans med de nordiska länderna ibland, ensamt ibland. Statsministern har kallat till konferens, miljöministern har deltagit och ordnat konferens, t.ex. Nordsjökonferensen. Jag tycker inte att man kan påstå att vi från svensk sida inte har medverkat tillräckligt till att vi skall få en bättre miljö i Europa. Vi har tvärtom varit mycket pådrivande. Det har också lett till att man inom EG på punkt efter punkt har gett med sig och mer och mer försökt följa upp även miljöfrågorna. Jag tycker att vi måste sluta upp med svartmålningen av den svenska insatsen i det internationella miljöarbetet och i stället försöka att konstruktivt komma fram till på vilket sätt vi skall kunna angripa de stora miljöproblemen. Dessa problem syns nu ännu större efter att vi har sett vad som har hänt i öster. Jag tycker att det skulle vara mer tilltalande för svenska parlamentariker att samsas om sådana gemensamma insatser.
Herr talman! Jag kritiserade inte de svenska insatserna, Grethe Lundblad. Jag kritiserade EGs allmänna inriktning och hävdade att den inriktningen leder till ökad försurning, ökad havsdöd, ökad skogsförstöring m.m. Jag angav också en lista över vad man borde göra, hur vi borde driva på från svensk sida. Jag vet att det görs mycket från svensk sida. De goda exempel som Grethe Lundblad tog upp, både i sitt första anförande och nu senast, nämligen det som händer inom FNs organisation inom Europa för att få en bättre miljö, alltså ECE, ''30 %-klubben'' beträffande NOX-utsläppen, svaveldioxidutsläppen osv., är bra. Det har vi i miljöpartiet tagit fasta på. Vi tycker att man bör utveckla just den typen av miljösamarbete i Europa. Vi har bl.a. pläderat för ett Europas FN, som skulle kunna ha som ett huvudmål att miljösanera och miljöinrikta hela Europa. Det vore väl en utmaning. Jag tror att vi är ganska överens i det avseendet. Det vi kanske inte är överens om är vad EG egentligen står för. Tittar man på EGs analys av den egna trafikpolitiken, som jag utgick från när jag kom med svartmålningen, som Grethe Lundblad kallade den, visar den att man kommit fram till att utsläppen av kväveoxider kommer att öka med ca 30 %, kanske 50 %, beroende på att vägtrafiken kommer att öka. Får man så kraftiga ökningar av dessa utsläpp, så kommer det att ha effekter på miljön. Det kan man inte heller bestrida, eftersom det är väl dokumenterat. Det är bara att gå ut och se sig omkring om man inte har sett det förut. Detta är vad man måste ta fasta på. I Sverige är en stor del av sjöarna försurade. Jag kommer själv från ett län där 60 % av sjöarna i dag är försurade, och detta beror inte på de lokala utsläppen, utan det beror på importen från hela Europa. Jag betackar mig därför för att dessa utsläpp skall ökas ytterligare. Det betyder nämligen att de sista sjöarna kommer att slås ut, och det kommer att bli helt hopplöst att klara av miljöarbetet i Sverige och naturligtvis även nere i Långsiktigt innebär detta också att en av de viktigaste råvarorna i Sverige -- skogen -- hotas i sin grund, eftersom själva marken förändras kemiskt genom det sura nedfallet. Näringsämnena tvättas ur, giftiga tungmetaller löses ur och förgiftar träden. Vad skall vi då klara oss på? Detta undergräver den grundläggande möjligheten att skapa ett välstånd i framtiden. Och det är också det som är det förskräckliga med hela Europadebatten -- EG-fanatikerna blundar kategoriskt och vill inte se den här problematiken. Grethe Lundblad kanske inte blundar, men EG fanatikerna gör det. De vill inte se att om man ökar vägtrafiken så kraftigt, får man problem. Och de problemen skall vi inte ha. Vi måste då ha en annan trafikpolitik, något som jag gärna går in på i nästa replik.
Herr talman! Jag kan hålla med om att det finns områden där det kanske inte har gått så snabbt i EG, men jag vill gärna också redovisa att jag på internationella miljökonferenser har upplevt parlamentariker och andra representanter från EG som har varit relativt pådrivande i arbetet med att försöka få till stånd gemensamma miljökrav i Europa. Detta har t.ex. gällt vattenföroreningar och liknande, och det har gällt kemikaliehanteringen. Det är ju inte heller så att EG på något sätt lägger ett tryck på alla stater inom Jag har här i min hand ett papper som handlar om att Förbundsrepubliken Tyskland nu skall få en ny kemikalielag som, såvitt jag kan förstå, ligger väldigt nära den svenska kemikalielagen. Landet har alltså, trots att det tillhör EG, fått lov att utforma dessa bestämmelser. Man får hoppas att detta är något som smittar av sig på de andra EG Vi måste emellertid komma ihåg att EG för inte så många år sedan som nya medlemmar fick några stater som nästan aldrig hade sysslat med miljöpolitik. Det är naturligtvis ett problem i dag för EG att standarden i de olika länderna inom EG är mycket olika. Därför kan gemensamma bestämmelser föra med sig vissa svårigheter. Jag tror att det är mycket viktigare att vi arbetar på ett positivt och konstruktivt sätt än att vi bara svartmålar den utveckling som sker.